Herr talman! Vargön Alloys är ju ett paradexempel när det gäller god energihushållning, som förser Vänersborgs kommun och ytterligare något företag med värme från sin egen produktion. Det är egentligen väldigt energieffektivt. Sedan är det ganska märkligt att Karl-Gösta Svenson tror att en avveckling av 3 % av energin på det här sättet kommer att medföra en sådan fruktansvärd påverkan på priserna. Men vi har ju sagt att det här inte på något sätt skall drabba den elintensiva industrin. Det ingår i överenskommelsen. Det är ett löfte som är givet. På kort sikt är det säkert så att CO2-utsläppen kommer att öka. Jag tror inte att vi kan sticka under stol med det. Men på längre sikt kommer inte detta att vara något problem. Jag pekar återigen på er motvilja mot att över huvud taget göra någonting mot den sektor som är det största problemet i CO2-utsläppen, dvs. bilarna. Ni säger inte ett ord om det. Där är ni beredda att låta bilarna köra och fortsätta med sina utsläpp. Det finns ett riksdagsbeslut om avveckling av kärnkraften, och vi har påbörjat denna avveckling. Vi säger att det inte skall drabba jobben och inte drabba den elintensiva industrin. Det är ett löfte som vi kommer att stå för.

Herr talman! Även det här betänkandet innehåller, som sagts av tidigare talare, ett antal förslag som har debatterats här i kammaren vid många tidigare tillfällen. Jag skall uppehålla mig vid några av reservationerna, där vi från Miljöpartiet har markerat vår syn på energiskatterna. Låt mig börja med en reservation som handlar om biobränslen. Den är baserad på en motion från Centerpartiet som vi tycker är väldigt bra. Den tar upp frågan hur man med hjälp av skatterna skall kunna gynna de bränslen som vi tror är bättre i ett hållbarhetsperspektiv, dvs. biobränslen, och försöka att priskonkurrera ut de bränslen som vi inte vill ha, dvs. fossila bränslen, som släpper ut en hel del skadliga ämnen. Vi har från Miljöpartiet motionerat om detta vid andra tillfällen, men vi har inte någon sådan motion uppe till behandling i det här betänkandet. Vi tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram det faktum att vi kan åstadkomma styrningseffekter med skatteverktyget och med hänsynstagande till marknadsekonomiska regler få en sundare balans mellan de olika bränslena för att på sikt bli av med sådant som vi inte vill ha. Det som jag här i första hand vill lyfta fram är frågan om uranskatt, som tas upp i betänkandet. Som har sagts av andra talare har vi ju fått en uppgörelse som förhoppningsvis leder till att vi kan avveckla kärnkraften. Vi har från Miljöpartiet delvis varit kritiska till det sätt som man har valt att starta avvecklingen på, men vi är naturligtvis väldigt positiva till att man kommer i gång med avvecklingen. Man har ju nu väntat i 17 år. Detta kallas av en del - litet överraskande - för en förtida avveckling. Hur man kan få det till en förtida avveckling när det har gått så lång tid innan man startat den processen är litet svår att förstå. Vi menar att man borde ha prövat en variant för att avveckla kärnkraften som har prövats med större framgång i andra länder. Man har sett till att priset på kärnkraften blir högre. Det har sin upprinnelse i att kärnkraften i dag inte bär sina egna kostnader. Vi har föreslagit en uranskatt, som tas ut på energiinnehållet i den tillförda energin, alltså uran. Kärnkraftverk är ju egentligen extremt ineffektiva. Man använder ganska mycket tillförd energi för att koka vatten och sedan generera el, och det mesta av den energin går ut i luften eller i vattnet. En uranskatt skulle ha en ganska positiv effekt på utvecklingen av priserna på energi från olika källor. Detta skulle ha den effekten att vi fick en annan prisrelation. När man läser moderaternas reservation i ämnet, där det sägs att man absolut inte skall ha uranskatt, blir man oerhört förvånad. Men det kanske inte är så konstigt. Det här är väl bara en i raden av ologiska slutsatser som man på den kanten kommer fram till. I reservation 6 från moderaterna om uranskatten står det: Användningen av uran ger i sig inte upphov till miljöfarliga utsläpp som kan beskattas. Det är ungefär lika begåvat som att säga att det i sig inte ger upphov till några skador att ramla från ett tiovåningshus. Det gör det ju inte. Det är när man slår i marken som problemen uppstår. Detta kan illustrera problematiken här: Moderaterna har inte den insikten. Man har ett slags naiv inställning som nästan gränsar till enfald när det gäller kärnkraften och säkerhetsproblemen. Det är som om man trodde att det inte går att ens tänka sig att ett kärnkraftverk i Sverige skulle få problem eller haverera. Det är lika naivt som att tro att man inte kan störta med svenska flygplan bara för att de är väldigt säkra, eller att tro att man inte kan köra ihjäl sig i svenska bilar, som är erkänt säkra. Det är något av samma resonemang som ligger bakom: Svenska kärnkraftverk är så säkra, så de kan inte haverera; där kan det inte ske några olyckor. Men verkligheten visar någonting annat. Vi har dessutom konstanta utsläpp från våra kärnkraftverk i dag. Det är därför med tillfredsställelse som vi i alla fall konstaterar att man nu äntligen kan påbörja en avveckling, och sedan får vi hoppas att det träffas en sådan överenskommelse att detta verkligen fullföljs. Jag skall ta upp ytterligare en sak i det här sammanhanget, nämligen en motion som vi har väckt om dieseldrivna personbilar. Det system som vi har i dag när det gäller beskattning av dieselbilar innebär att äldre bilar, som är litet sämre tekniskt sett och släpper ut mycket ämnen i luften som vi egentligen inte vill ha där, har en lägre beskattning än dieselbilar med nyare teknik. Det har vi beskrivit i motionen. Vi tycker att det vore rimligt att man tog detta på allvar. Om man nu vill att biltrafiken skall minska sin andel av utsläppen och problemen till miljön borde man styra detta. Om man får till stånd en sådan ordning att det blir förmånligt att byta ut gamla dieselbilar mot nyare vinner man flera saker: dels får man bort den sämre tekniken, dels öppnar man möjligheten att med de nya bilarna köra på nya bränslen. De är nämligen bättre anpassade och kan ställas om för att köra på biobränslen eller diesel med biobränsleinblandning. Det finns alltså stora fördelar med att se över detta. Vi hoppas att det inte dröjer innan man på departementet vaknar och genomför den förändringen. Jag skall också bara kort kommentera reservation 21, som vi har ställt oss bakom, om fiskefartygen. Det har vi gjort helt enkelt för att markera att det är orimligt att man måste fara i väg långa sträckor för att hämta beskattad bensin och sedan begära tillbaka de skatter man har betalt. Det vore uppenbarligen enklare att man fick skattereduktionen direkt genom att man får tillstånd för de små fiskebåtarna att tanka lågbeskattad olja direkt. Jag har egentligen bara två yrkanden, och det är bifall till vår reservationer om uranskatten, reservation 7, och om dieseldrivna personbilar, reservation

Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag bär mig litet konstigt åt, men jag fick helt plötsligt näsblod. Det är något konstigt med den här skatteutskottsdebatten också, för det fick även Rolf Kenneryd här alldeles nyligen. Men jag kan försäkra att vi inte slåss så att vi blöder näsblod. Jag skulle bara vilja fråga Ronny Korsberg hur det kommer sig att Miljöpartiet inte har den minsta kritik mot att regeringen har arbetat för att vi skall få öka koldioxidutsläppen med 5 %.
Herr talman! Det har sin naturliga förklaring. Vi delar den uppfattning som jag vet att Folkpartiet har i den här frågan. Vi har en reservation som handlar om just koldioxidbeskattningen. Självklart tycker vi att det här är beklagligt, och vi menar också att Sverige borde vara kraftfullt pådrivande när det gäller att få till stånd gemensamma koldioxidskatter inom EU, och det har vi också uttryckt. Det är ju så att vår tid här i kammaren är ganska begränsad, och jag har då valt att inte kommentera samtliga de reservationer och idéer som vi har. En del har vi debatterat i andra sammanhang och vid andra tillfällen. Självklart tycker vi att det är galet att man som en effekt av kärnkraftsavvecklingen nu riskerar att öka utsläppen. Vi tycker också att det är beklagligt att vi kan hamna i den situationen att vi får ökade koldioxidutsläpp i Sverige på grund av de regler som finns.
Herr talman! Jag tycker att det var trevligt att höra Ronny Korsberg säga detta. Anledningen till att jag frågar är naturligtvis att jag var närvarande i EU nämnden i fredags. Där ställde Miljöpartiets representant upp och tyckte att det var okej att Sverige fick 105 % när det gällde koldioxidutsläppen.
Herr talman! Jag sitter ju inte själv i EU-nämnden, så jag kan inte kommentera vad som hände där. Jag har inte i nuläget någon förklaring till detta. Jag har inte haft möjlighet att diskutera detta med min kollega i EU-nämnden. Jag kan inte ge någon förklaring till varför man har gjort det här ställningstagandet. Jag kan bara referera till den linje som vi har drivit tidigare här i riksdagen när det gäller koldioxidutsläppen. Den finns också i det betänkande vi har här. Jag får väl ta ett samtal med vår representant i EU-nämnden och höra hur det kan komma sig att man i så fall har gjort ett sådant ställningstagande.

Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Betänkandet innehåller en mängd motioner med förslag om mer eller mindre långtgående förändringar av energibeskattningen och beskattningen på trafikområdet. Utskottsmajoriteten har inte ansett det befogat med ändringar i energibeskattningen i avvaktan på en omfattande diskussion om energipolitiken under våren. Däremot understryker vi med ett tillkännagivande vikten av att regeringen påskyndar arbetet med att ta fram ett bidrag till de värmeverk som levererar biobaserad värme till industrin. Jag vill ta tillfället i akt att redogöra för det omfattande beredningsarbete som sker med anknytning till energi och miljöområdet. Det berör flertalet av de frågor som tas upp i motionerna. Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången till el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Energipolitiken skall bidra till att stabila förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv och till en förnyelse och utveckling av den svenska industrin. Vi socialdemokrater har i samarbete med Centerpartiet och Vänsterpartiet i februari i år lagt fast en strategi för omställning av energisystemet. Den syftar till en successiv och ansvarsfull avveckling av kärnkraften. Den inleds med avveckling av en första kärnkraftsreaktor senast den 1 juli nästa år. Vidare kommer särskilda åtgärder att vidtas för att användningen av el skall minska och för att en ökad utbyggnad av el och värmeproduktion baserad på förnybara energislag skall ske. Ett långsiktigt program kommer att genomföras i syfte att minska kostnaderna för att utnyttja förnybar energi. Engergibeskattningen skall förena kraven på energisparande och god miljö med goda förutsättningar för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Det skall vara lönsamt att investera i varu och tjänsteproduktion i Sverige och det skall var fördelaktigt att investera i ekologisk energiteknik, bl.a. effektivare energianvändning. Produktionsskatten på kärnkraft skall utformas enligt dessa principer. Beskattningen bör ge drivkrafter för hushållning och konvertering till förnybara energislag samtidigt som den inte skall påverka industrins internationella konkurrenskraft negativt. Beskattningsreglerna bör främja elproduktion med förnybara energislag. Naturgasens miljöfördelar jämfört med olja och kol skall beaktas. Skatteväxlingskommittén har nyligen lämnat ett betänkande där man bedömer förutsättningarna för, och effekterna av, olika slag av skatteväxling. En bred majoritet i kommittén förordar att ytterligare höjningar av energi och miljöskatter sker stegvis och växlas mot ett i motsvarande grad sänkt skatteuttag på arbetsinkomster. Skatteväxlingskommittén tar även upp hotet om att klimatförändringar kommer att kräva fortsatta stora reduktioner av koldioxidutsläppen och att en avveckling av kärnkraften härvid ställer stora krav på en förnyelse av energisystemet. Enligt kommittén kan en ökning av de energi och miljörelaterade skatterna, som växlas mot en minskning av skatten på arbete, vara ett viktigt och kraftfullt redskap. Kommittén redovisar även en modell för hur en reformerad energibeskattning kan utformas. Hur ett energiskattesystem skall utformas bör dock enligt kommittén bestämmas efter att beslut har fattas om hur energiförsörjningen skall ske i framtiden. Herr talman! Även på det trafikpolitiska området pågår det ett antal utredningar. Det innebär att vi från utskottsmajoritetens sida vill avvakta med nya ställningstaganden. Kommunikationskommittén har i uppdrag att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige. Denna plan skall utgöra underlag för ett nytt trafikpolitiskt beslut våren 1998. I sitt andra delbetänkande redovisar kommittén principiella överväganden rörande användningen av ekonomiska styrmedel inom vägtrafikområdet. Vidare analyserar kommittén hur koldioxidskatten, energiskatterna på drivmedel och den årliga fordonsskatten kan användas som styrmedel. Kommittén anser att utformningen av vägtrafikens beskattning bör bygga på gemensamma trafikpolitiska och miljöpolitiska mål och riktlinjer för hela transportsektorn. Ett sådant förslag skall snart presenteras. Utredningen om vägtrafikens samlade beskattning gör en översyn av beskattningen som omfattar såväl lätta som tunga fordon. Översynen skall koncentreras till vad som är den lämpligaste avvägningen mellan försäljningsskatt, fordonsskatt samt energi och koldioxidskatt i syfte att förbättra den samlade styreffekten med avseende på trafiksäkerhet och miljö. Detta arbete skall vara klart till hösten. Vidare har regeringen aviserat att en proposition om vägavgifter på vissa tunga fordon skall läggas fram under våren. Det s.k. Dennispaket kommer att ersättas med ett förslag till en mer miljöinriktad trafiklösning för Stockholmsregionen. En förhandlingsman kommer att tillsättas och denne har till uppgift att träffa en överenskommelse mellan staten och Stockholms kommun om finansieringen av en helhetslösning för väg och järnvägstrafik genom centrala Stockholm. Den nya lösningen innebär bland annat att Stockholmsregionen skall få möjlighet att besluta om ett miljöstyrande bilavgiftssystem. Till sist, herr talman, tänker jag beröra frågan om yrkesfiskarnas befrielse från skatt på drivmedel för fartyg. Det är en fråga som tas upp i flera motioner. Fiskare som använder mindre fartyg har inte någon möjlighet att använda den lågbeskattade dieseloljan, utan köper i stället högbeskattad dieselolja. Skattefriheten uppnås i dessa fall genom att skatten på dieseloljan återbetalas kvartalsvis efter ansökan. Restitutionsförfarandet har kritiserats, och detta har vi från utskottsmajoritetens sida förståelse för. Därför har vi vid tidigare behandling av denna fråga sagt att regeringen noga bör följa utvecklingen på området och pröva möjligheterna till alternativa lösningar som minskar olägenheterna med nuvarande bestämmelser. Nu har Riksskatteverket i en rapport ifrågasatt om restitutionsförfarandet innebär någon vinst ur kontrollsynpunkt och påtalat att förfarandet medför problem för många fiskare och extra kostnader för skattemyndigheten. Utifrån detta föreslår Riksskatteverket att ägare till mindre fartyg som används yrkesmässigt ånyo skall få rätt att använda lågbeskattad märkt diesel mot försäkran. Herr talman! Detta förslag är för närvarande föremål för överväganden inom Regeringskansliet. Från utskottsmajoritetens sida förutsätter vi att regeringen redovisar sin bedömning av detta i ett lämpligt sammanhang. Karl-Gösta Svenson ställde ett flertal frågor till mig i sitt inledningsanförande. Jag hoppas nu att Karl Gösta Svenson har lyssnat ordentligt, så att han fått svar på flertalet av de frågor han ställde. Jag vill också säga att de som arbetar i elintensiv industri - i skogs och massanäringen, i järn och stålindustri osv. - inte behöver vara oroliga för den här energiomställningen. Däremot tycker jag att de borde vara oroliga för de politiker som predikar att vi bara skall vänta och se hur det går. En sådan politik skulle leda till att Sverige en dag, när reaktorerna är uttjänta, får elbrist. Jag har några frågor till Karl-Gösta Svenson. När vill ni att den första reaktorn skall stängas av? Hur vill ni rusta Sverige, så att vårt land klarar av omställningen utan att välfärd och sysselsättning äventyras? Hur ser er vision ut när det gäller framtidens energi? När det gäller CO2-utsläppen, som Karl-Gösta Svenson också tog upp, är den största boven faktiskt bilismen. Om vi får ned dessa utsläpp uppnår vi det bästa resultatet. Då är min fråga till Karl-Gösta Svenson och Moderaterna: Vad har ni för förslag på detta område?
Herr talman! Enligt den röstsedel som Linje 2 hade vid folkomröstningen skulle de tolv kärnkraftreaktorer som vi för närvarande har användas i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga. Här gör man något så dramatiskt och kommer överens med Centern och Vänsterpartiet om att man helt plötsligt skall avveckla något som fungerar innan man har några förnybara energikällor till hands, vilket leder till ökade kostnader, bl.a. för näringslivet i ett läge då vi har en rekordhög arbetslöshet. Och denna avveckling kommer att innebära en risk för ökad arbetslöshet. Hushållen har drabbats mycket hårt av höga skattehöjningar som ni har infört under regeringsperioden från 1994. Ni har dragit in på bidragen för dem som har det mycket besvärligt. Familjerna blir alltså klämda från två håll. Nu vill ni belasta dem med ytterligare skattehöjningar i form av ökade elskatter. Ni vill konvertera villor som är direktuppvärmda med el. Det sade också Lisbeth Staaf-Igelström i sitt anförande här. Det är människor med villor som redan har blivit drabbade av höjningen av fastighetsskatten. Det är familjer som äger villorna som har blivit drabbade av mycket höga skattehöjningar på arbete. De skall nu få ytterligare höjningar av elskatterna. Många av dem har också vid årsskiftet fått känna av minskade bostadsbidrag. Hur skall de ha någon möjlighet att forma sin egen vardag och att kunna leva på sin lön med er politik? Hur skall Vargön Alloys och Gränges Metall klara av att leva kvar i Sverige med den politik som ni bedriver?
Herr talman! Det låter på Karl-Gösta Svenson som att det är en fullständig nyhet att vi skall avveckla kärnkraften. Såvitt jag känner till är det inget parti här i riksdagen som vill ha kärnkraften kvar. Vi hade en folkomröstning om kärnkraften 1980. Det är alltså 17 år sedan. Vi har nu gjort upp med Centerpartiet och med Vänsterpartiet om att vi skall göra en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Och det måste göras ansvarsfullt. Vi måste säkra tillgången på el till ett rimligt pris för den svenska industrin för att bevara dess konkurrenskraft även i framtiden. Vi har här på väg mot ett ekologiskt uthålligt energisystem redovisat en hel del av det som vi vill göra och ytterligare kommer.
Herr talman! Det går bra att läsa innantill vad mer eller mindre realistiska människor i Statsrådsberedningen har satt på pränt. De tänker inte ett ögonblick på de företag som verkar i Sverige eller på de människor som drabbas av dessa skattehöjningar. Ni går ifrån det avtal som ni har slutit med svenska folket genom att ta bort något som fungerar utan att det finns något att ersätta detta med. Detta är inte i enlighet med det som stod på röstsedeln. Man skulle inte heller riskera arbeten för de människor som finns ute i de olika företagen i Sverige. I dag då Sverige är drabbat av en rekordhög arbetslöshet genomför ni denna gigantiska kapitalförstöring och kan åstadkomma sådana negativa effekter för Sverige och för svenska folket. När jag hör Lisbeth Staaf-Igelström tala om vilka förslag som nu skall läggas fram på trafikens område handlar det bara om höjda skatter och åter höjda skatter på företagsamheten, på de små och medelstora företagen som skall ge oss möjligheter till ökad ekonomisk tillväxt. I detta läge med denna höga arbetslöshet kommer dessa förslag utan att det finns någon realism bakom. Det som Lisbeth Staaf-Igelström läste upp för mig här är enligt min mening mer eller mindre flum som ni driver på utan att ha någon realistisk tanke bakom. Att riva ned och bygga upp ger jobb, säger ni. Det finns t.o.m. en partikamrat till Lisbeth Staaf-Igelström som sitter här i kammaren och som säger att det är som krig, att man bygger nytt och att det ger nya jobb. Är det ett resonemang att föra i Sverige 1997 för att skapa nya riktiga jobb för de människor som finns här utanför och inte har några jobb i dag?
Herr talman! Nu tycker jag att Karl-Gösta Svenson skall stämma ned tonen litet grand. Förslaget om energiomställningen är mycket ansvarsfullt som vi socialdemokrater, Centerpartiet och Vänsterpartiet har tagit fram. Jag läste innantill i detta material därför att det ligger till grund för vårt förslag. Jag skall gärna överlämna det till Karl-Gösta Svenson så att han noga kan sätta sig in i frågan för att sedan kunna stämma ned tonen litet grand. Under vilken tid ökade arbetslösheten här i vårt land? Vad har vi socialdemokrater fått ta reda på? Jo, först och främst har vi fått sanera statens ekonomi. Och vi är på mycket god väg nu. Sedan skall vi ordentligt ta itu med att bekämpa arbetslösheten. Vi har lagt fram förslag till kraftfulla åtgärder som nu har trätt i kraft, och det kommer att bli en minskning av arbetslösheten. Men under er tid i regeringen, Karl Gösta Svenson, ökade arbetslösheten, och statens finanser skenade i väg. Sitt inte och skaka på huvudet, för jag vill påstå att allt detta är fakta.
Herr talman! Jag hör vad Lisbeth Staaf-Igelström säger, och jag kan säga till henne: Åk till stålverket i Hagfors och säg till människorna där att de inte skall oroa sig. Jag var nyligen i stålverket i Hagfors. Samtliga, företagsledning och fack, var mycket upprörda. Bo Finnkvist, en riksdagsledmot från Hagfors, har reserverat sig mot överenskommelsen. Jag arbetade mycket aktivt i denna folkomröstning för Linje 2. Det var Socialdemokraterna, LO, TCO och Folkpartiet som stod bakom denna linje. Vi sade att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft och upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Säkerhetssynpunkterna skulle vara avgörande för den ordning i vilken reaktorerna skulle tas ur drift. Nu har ni gjort en uppgörelse som jag skulle vilja påstå inte är förnuftig och som inte tar hänsyn till ekonomin. Finansminister Erik Åsbrink erkände i riksdagens frågestund att kapitalförstörelse inte skapar välstånd. Detta kommer att bli dyrare för hushållen. Det kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre välfärd och sämre miljö. Ni har övergivit och spräckt koldioxidmålet. Ersättningen kommer att bli stora anläggningar med kol, olja och naturgas. Vi från Folkpartiet är mycket besvikna över att det inte går att göra långsiktiga uppgörelser med Socialdemokraterna. Det kanske dessa andra partier blir varse så småningom.
Herr talman! Jag skall säga att jag själv också var tveksam till överenskommelsen när den diskuterades. Men sedan, Isa Halvarsson, har jag gått igenom denna överenskommelse mycket noga. Jag säger att det är en bra överenskommelse. Det är en ansvarsfull överenskommelse. Utifrån detta kommer jag att våga åka till Hagfors och tala med mina kamrater där uppe på järnverket. Beträffande CO2-utsläppen syftar överenskommelsen till att bereda vägen för ett energisystem som bygger på förnybara, helst inhemska, energikällor, så att man därmed också får ned utsläppen. Vi vill också stimulera energikällor för elproduktion och uppvärmning. Det är en central del i uppgörelsen. Vi föreslår nu alltså inte några förändringar i det nuvarande regelverket som skall öka konkurrenskraften när det gäller kol och olja, utan vi föreslår sådana regelförändringar som ökar konkurrenskraften för det som är ekologiskt riktigt att producera.
Herr talman! Hanteringen av frågan om beskattningen av fartygsbränslen har tagit förfärligt lång tid. Det har hetat att arbete är på gång. Det har varit överväganden. Men 1995, och nu är det 1997, sade Riksskatteverket i sitt förslag att det var nödvändigt att gå tillbaka till ett annat förfarande. Riksskatteverket talar om hur mycket pengar det kostar att ha det här restitutionsförfarandet. För skattemyndigheten kostar det 600 000 kr. För många med fiskebåtar innebär det nedläggning. Det finns inga möjligheter i skärgårdarna, t.ex. i Stockholms skärgård, att få tag i diesel som inte är färgad. Ni ställer till problem och säger sedan: Arbete är på gång. Vi har papper på att allting skall bli bra. Vi tror dock inte på detta. Exempelvis kostnaden för avvecklingen av kärnkraften beräknas motsvara det stora underskottet i sjukvården år 2000. Vi som tycker att sjukvård och omsorg är viktiga är mycket bekymrade över att ni slänger ut pengar på en avveckling som är en förtida avveckling av väl fungerande kärnkraftverk.
Herr talman! Eftersom Isa Halvarsson inte har rätt till ytterligare replik skall jag inte ställa de frågor som jag ställde till Karl-Gösta Svenson och som jag icke fick svar på. Jag förmodar att jag inte skulle ha fått svar från Isa Halvarsson heller, men den debatten får vi väl ta senare. Anledningen till ordningen beträffande fiskefartygen är att det blev så enormt stora skatteskillnader mellan bränsle för fritidsbåtar och bränsle för yrkesbåtar. Det blev fråga om betydande belopp. Utifrån det genomförde vi nuvarande system. Som jag sade i mitt inledningsanförande inser vi att detta ställt till mycket besvär och krångel. Därför tittar man i Regeringskansliet på frågan. Jag utgår från att frågan kommer att lösas.

Herr talman! Under mom. 16 i detta betänkande har utskottet behandlat min motion 1996/97:Sk605 Den svenska särlagstiftningen om förbud att använda röd diesel i alla motorfordon har skapat fler och högre gränshinder än vad som gällde före EU medlemskapet. Eftersom inte samma regler gäller på båda sidor om den svensk-finska gränsen slås många svenska entreprenörer och företag ut. En av EU medlemskapets främsta fördelar är den inre marknadens principer. Hindren för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital skulle ju avskaffas medlemsländerna emellan. I fördragets artikel 6 står det: "Regler som är så utformade att de måste leda till en mindre gynnsam behandling av det som härrör från annat land är öppet diskriminerande." Det fullföljs i artikel 7 som handlar om konkurrensförhållandena. Huvudregeln är nämligen att varor som lagligen släpps ut på marknaden i ett land skall beviljas tillträde även till övriga länders marknader inom gemenskapen. Europarådet har emellertid, på en finsk förfrågan, i ett direktiv av den 27 november 1995 meddelat att lågskattad märkt olja kan förbjudas för förbränning i motorer på fordon avsedda för vägtrafik. Finland har följt detta direktiv, vilket innebär att bilar och bussar ej får använda röd diesel. För arbetsredskap, traktorer, grävmaskiner, skogsmaskiner m.m. får däremot lågskattad dieselolja användas. I Sverige har användning av röd diesel i alla motorfordon förbjudits. Enligt min mening strider förbudet i detta avseende mot den inre marknadens principer och direktiv och faktiskt även mot konkurrensreglerna. Det finns många exempel som visar hur svenska entreprenörer diskrimineras genom att vi i Sverige inte på samma sätt som man gjort i Finland följt EU:s direktiv. Finländska skogsentreprenörer kan avverka och sälja timmer till svenska sågverk till väsentligt lägre pris än som är möjligt i Sverige. En finländsk jordbrukare som med traktor och släpvagn skulle leverera ved till en svensk fastighetsägare ertappades med röd diesel i tanken. Eftersom ekipaget vägde mer än tre och ett halvt ton har den här mannen drabbats av en straffavgift på 20 000 kr. En svensk verkstadsägare med huvudparten av sina kunder i Finland drabbas också hårt. Denne man har specialiserat sig på att reparera traktorer. Ingen finländsk traktorägare byter bränsle i tanken för att köra över gränsen till den svenska verkstaden. En annan bransch som håller på att avvecklas i östra Norrbotten är grusförädlingen. I Finland kan produktionen i hela grusförädlingskedjan ske med röd diesel, som är nästan 4 kr billigare per liter. Dessutom har Finland ingen grusskatt. Sammantaget innebär detta att finländska grusleverantörer har tagit över i princip alla grusleveranser inom ett område som sträcker sig upp till tio mil in i Sverige. Ett av Sveriges största entreprenadföretag avvecklar nu sin gruskrossanläggning i Haparanda och köper gruset från Finland. Ytterligare en bransch som nu fått problem är turismen. I varje fall hitintills har även privatbilismen stoppats vid gränsen, trots att lagen, 1996:598, föreskriver rätten att kontrollera och undersöka fordon i yrkesmässig trafik. En dansk turist, Karsten Zornow, åkte från Finland till Sverige med röd diesel i tanken. Han stoppades, kontrollerades och fick en straffavgift på 10 000 kr. Karsten Zornow skrev till Tullmyndigheten i Helsingborg och fick svaret att han hade möjlighet att förbruka den diesel som fanns i tanken plus en reservdunk med tio liter. Det stämmer överens med EU-direktivet om punktskatter. När det gäller en av norra Sveriges största turistattraktioner, Kukkolaforsen, får man nu frågan från finska resebyråer: Vågar vi skicka turister över gränsen till er? Frågan borde ställas till utskottsmajoriteten, som inte förstått vilka följder den svenska särlagstiftningen nu har fått. Situationen i framför allt östra Norrbotten är ohållbar. Om likvärdiga lagar och regler på ömse sidor av den svensk-finska gränsen inte snarast harmoniseras kommer många företag att slås ut, och arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Det borde vara en självklarhet för alla i denna kammare att svensk särlagstiftning inte får leda till att företag och jobb slås ut. Jag är mycket förvånad över att utskottsmajoriteten inte har tagit den här frågan på allvar. Det är bråttom att göra något. Företag avvecklas nämligen redan på grund av den här särlagstiftningen. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga moderata reservationer. Men, som andra också sagt, för tids vinnande ansluter jag mig till Karl-Gösta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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande SkU17, som handlar om vissa punktskattefrågor, har vi moderater fyra stycken reservationer. Av dessa yrkar jag bifall till reservation nr 3 under mom. 2. Vi står självfallet bakom även övriga reservationer. Jag vill här belysa några av våra reservationer.

De svenska reglerna på detta område innebär som vi moderater ser det en konkurrenssnedvridning. Olikheter framkommer även vad gäller den skattefria försäljningen av öl i exportbutiker och ombord på färjor och flygplan i motsvarande fall. Sverige har maximerat försäljningen till 2 liter per resenär, medan däremot t.ex. Finland tillåter 15 liter. Det är inte svårt att förstå resenärernas förvåning och undran. Bestämmelserna i dessa båda hänseenden bör ändras så att konkurrensneutralitet skapas.

Vi menar att regeringen bör undersöka förutsättningarna för att snarast införa ett system med taxfree ankomstförsäljning även på svenska flygplatser med internationell trafik. Reservation nr 5 handlar om båtskatt. Fritidsaktiviteter av olika slag subventioneras i dag i stor utsträckning av allmänna medel, men detta gäller inte i fråga om båtsporten. Den utredning som nyligen lämnats om båtskatt har också visat att intäkterna från båtsporten vida överstiger kostnaderna för denna verksamhet. Enligt det anförda saknas det skäl för att överväga en båtskatt. Moderaterna vill vi bestämt avvisa tankarna på en naturvårdsavgift på skog för att finansiera bl.a. nya reservatbildningar. Statliga markköp är inte något som ankommer på enskilda markägare att finansiera. Sektorsansvaret urholkas om det används för att motivera skatter, som egentligen har sin grund i statens ekonomiska problem.

Herr talman! Alkoholens effekter på hälsan är väl kända. En positiv effekt har noterats, nämligen att en mycket måttlig alkoholkonsumtion i vissa åldersgrupper minskar risken för kranskärlssjukdomar i hjärtat och för slaganfall. Dessa positiva effekter måste dock vägas mot alkoholbrukets avigsidor. Alkoholrelaterade sjukdomar och skador utgör 3-4 % av den börda som sjukdom och skador utgör. Alkohol är också en signifikant faktor bakom sjukhusinläggningar, dödsfall i trafiken, olycksfall på arbetsplatser, drunkningsolyckor, mord och självmord. Problemet är alltså inte att det dricks för litet alkohol i Sverige utan, med tanke på skadorna, snarare att det dricks för mycket. Förutom de medicinska problemen förorsakar alkoholbruket en rad sociala problem som våld i och utanför hemmet, där våldet i hemmen mest riktas mot kvinnor och barn. En annan effekt är sjukfrånvaro från arbetet. Att förebygga alkoholmissbruk och att skapa respekt för alkoholen som vanebildande drog är en av de viktigaste insatserna för att förbättra folkhälsan. Kontroll av tillgängligheten är ett instrument som Risken för att EU tvingar Sverige att skrota Systembolagets monopol över spritförsäljningen har ökat i och med generaladvokaten Michael Elmers besked att monopolet strider mot EU-rätten och därför måste avskaffas. Det är nu viktigt att regeringen inte ger upp i förväg utan inför EG-domstolen hävdar att det är viktigt att Sverige får fortsätta att bedriva en restriktiv alkoholpolitik. Ministrarna bör ryta till och bråka ordentligt. Det är störande att EU skall kunna bestämma vår alkoholpolitik. De två viktigaste inslagen i denna politik är detaljhandelsmonopolet och de höga alkoholskatterna. De undantag som Sverige har fått när det gäller införselreglerna mellan EU-länderna är viktiga i denna aspekt, och regeringen måste därför arbeta för att undantaget inte blir tidsbegränsat. Den svenska alkoholpolitiken har enbart folkhälsomotiv och har inte det minsta att göra med önskemål att snedvrida konkurrensen mellan olika länders alkoholhaltiga drycker. Det får inte bli tal om att Sverige accepterar att någon tidpunkt fastställs då vi skall ha samma kvoter som de som nu gäller för flertalet EU-länder. Sverige måste också med skärpa bekämpa den organiserade spritsmugglingen av stora mängder alkohol som sker till vårt land. Inte minst måste EU länderna gemensamt ta krafttag mot olagligheter i samband med transittrafiken. I det här betänkandet behandlas också en del motioner i vilka man kräver en båtskatt. Vad gäller en båtskatt kunde man för ett tag sedan läsa i tidningen att båtägare kan andas ut och att det inte blir någon båtskatt, eftersom utredare har visat att samhällets intäkter överstiger kostnaderna för båtlivet. Nu skall nog inte den som är rädd för en båtskatt vara för säker, för utskottets majoritet bestående av socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister, miljöpartister och kristdemokrater säger inte nej utan bara att vi skall avvakta. För min del vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 5. I reservation nr 5 säger vi: Det behövs ingen båtskatt.

Herr talman! Jag skall försöka vara lika föredömligt kortfattad som Holger Gustafsson var i det förra ärendet. Jag yrkar bifall till båda våra reservationer i det föreliggande ärendet, dvs. reservationerna nr 2

Herr talman! Det är naturligtvis trevligt med korta inlägg. Problemet är att det är svårt att begära replik på dem. Jag kan tyvärr inte vara riktigt lika kortfattad som min företrädare i talarstolen. Jag har några frågor som jag vill ta upp med anledning av det här betänkandet. Det gäller för det första frågan om privatinförsel av alkohol. I den frågan har såväl kristdemokrater och folkpartister som vänsterpartister reserverat sig. Miljöpartiet står bakom de tankegångar som uttrycks i reservationerna. Vi tycker att det ur ett alkoholpolitiskt perspektiv är oerhört viktigt att vi får behålla det system vi har i dag. I debatten om medlemskapet i EU varnade vi just kraftigt för att det här skulle kunna bli en effekt av medlemskapet. Vi får nu hoppas att vi inte blir sannspådda på den punkten. Det vore trist. Jag skall uppehålla mig vid en annan punkt som också bekymrar mig ganska mycket. Det gäller naturvårdsavgiften. Nu hörde vi Jan-Olof Franzén kraftfullt ta avstånd från naturvårdsavgifter. Tyvärr är problemet med moderaterna att de tar kraftfullt avstånd från allt vad ansvarstagande i miljöhänseende heter. Vi tar däremot kraftfull ställning för en naturvårdsavgift, därför att den biologiska mångfalden i Sverige i dag befinner sig i en kris. Detta är inte någon sorts retorik utan fakta. Mindre än 5 % av våra skogar är ur och naturskogar. Många av dem innehåller arter som är unika i världen. Vi har gjort en hel del internationella åtaganden om att dra vårt strå till stacken för att bevara den biologiska mångfalden. 1 700 av skogens växter och djurarter missgynnas i dag av det moderna skogsbruket. Det är också fakta, Jan-Olof Franzén. En väldigt lång rad av dessa arter finns med på artdatabankens hotlista, bl.a. 20 % av Sverige. Detta är ganska höga siffror. Trots kunskaper avverkas skogar med akut hotade arter. Det är skam för ett land som Sverige att regeringen inte anser att vi har råd att spara ens på det värdefullaste vi har. De medel som i dag avsätts för dessa ändamål förslår inte särskilt långt. Riksdagens revisorer påbörjade för ett bra tag sedan en utredning just i detta ämne för att se hur riksdagens uppsatta miljömål tillgodoses just när det gäller hotet mot den biologiska mångfalden i skogen. Den överlämnades tyvärr till Miljövårdsberedningen och fullföljdes aldrig av revisorerna. Det berodde på att socialdemokrater och moderater gick samman och bestämde sig för att överlämna ärendet. I stället gjordes bara en mindre granskning av utförsäljningen av Assi Domäns skogar. Även den visade att skyddet av den biologiska mångfalden är mycket kraftigt försvagat. Som ett resultat av Assi Domäns försäljning har vi fått oreparerbara skador på vår flora och fauna i dag. Detta är grunden och bakgrunden till att vi från Miljöpartiet vill se en naturvårdsavgift. Det är ju, som jag sade, det moderna skogsbruket som orsakar de omfattande skadorna och utarmningen av flora och fauna i svensk natur. Därför tycker vi att det, enligt samma principer som i andra miljövårdssammanhang, vore rimligt att den som åstadkommer skadorna också är med och betalar för dem. Därför har vi föreslagit att man borde överväga en naturvårdsavgift som baseras på det uttag av virke för industriellt bruk som tas från skogen. Vi har däremot sagt bestämt nej till att basera naturvårdsavgiften på fastighetsskatten. Det tycker vi är en felaktig princip. I stället har vi föreslagit att en naturvårdsavgift införs, och att den bör utredas med sikte på att introduceras fr.o.m. 1998. Jag vill passa på att yrka bifall till reservation nr 10, som just handlar om naturvårdsavgiften. Jag står naturligtvis bakom våra övriga reservationer, som gäller kväveutsläppen för reningsverk och den skatt som vi anser att man borde kunna införa där samt avfallsskatten. Men för tids vinnande nöjer jag mig, som sagt, med att yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! Jag vill säga till Ronny Korsberg att jag har varit skogsägare och egen företagare inom skogen i ett fyrtiotal år. Jag har genomgått många olika skatter och reformer, och för inte så länge sedan fick vi bort en pålaga på skogen som heter skogsvårdsavgift. Nu är Ronny Korsberg beredd att införa en sådan avgift igen, fast man kallar den för någonting annat. Innebörden av Ronny Korsbergs resonemang skulle betyda att markägarna genom en extra skatt skulle köpa upp sina egna skogar för att upplåta dem som naturvårdsområden eller reservat. Om man nu vill ha dessa reservat - för det måste väl vara i det allmännas och inte bara i markägarnas intresse - vore det då inte mer lämpligt, Ronny Korsberg, att dessa pengar togs från det allmänna, dvs. statens pengar?
Herr talman! Om det nu är så att Jan-Olof Franzén har varit skogsägare i 40 år, är det med stor förvåning jag konstaterar att han under de 40 åren inte har noterat att skogsbruk inte är oproblematiskt. Det borde han faktiskt ha noterat efter att ha varit skogsägare så länge. Grunden för vårt förslag är att vi vill se till att det finns resurser att avsätta för naturreservat. Det är det allmännas intresse, säger Jan-Olof Franzén. Men det är ju knappast Svensson och Karlsson som är ute och hugger skog och utarmar den biologiska mångfalden. Jan-Olof Franzén måste väl också ha upptäckt att det inte är allmänheten som är ute och sågar ned hans träd eller andra träd. Problemet är ju det moderna skogsbruket, som jag tog upp i mitt huvudanförande. Det är ju det som är grunden till att vi är tvungna att skydda vissa delar. Det är, som jag sade, kris. Det finns en lång rad undersökningar som visar på att det håller på att ske en utarmning av den biologiska mångfalden, av flora och fauna i våra skogar. Det går fort, det går vansinnigt fort, Jan-Olof Franzén. Då kan man inte bara sätta sig ned och säga att detta är det allmännas intresse, speciellt inte i det ekonomiska läge som landet befinner sig i och mot bakgrund av att det är det moderna skogsbruket som är upphov till mycket av utarmningen. Då är det väl rimligt att man också är med och betalar för de skador som uppkommer. På det sättet kan vi åtminstone skydda det mest värdefulla, så att vi har någonting att överlämna till kommande generationer.
Herr talman! Skogen är till för att brukas, och så har det varit under hela min tid. Redan 1905 gjordes de första planteringarna genom frösådd. Vad Ronny Korsberg talar om för urskog känner jag inte till. I Kronobergs län har vi ingen sådan. All skog är planterad. All skog är brukad. All skog har gett ekonomi för landets räkning, även till Ronny Korsbergs skolor och utbildning, till vägar och till vårt samhälle. Detta är någonting som vårt land har levt av. Jag anser för min del att vi skall fortsätta att bruka skogen på ett sådant sätt att den genererar pengar till både stat och kommun. Om man nu vill avsätta någonting för något reservat, skall väl inte kostnaden ankomma på den lille lantbrukaren. Resultatet är ju, Ronny Korsberg, att om jag säljer för 1 miljon kronor, får jag betala litet drygt 500 000 kr i skatt. Därutöver tas det ut en moms på 250 000 kr. Vem är det då som tjänar pengar på att skogen växer på min mark? Jo, det är staten och samhället. Menar Ronny Korsberg då att den enskilde markägaren själv skall stå för kostnaden. Detta är en orimlighet, herr talman.
Herr talman! Ja, Jan-Olof Franzén, det är möjligt att skogen skall brukas. Men det handlar om att den inte skall missbrukas. Missbruket består i att skogen brukas på ett ovarsamt sätt. Det är också skälet till precis det som Jan-Olof Franzén beskriver för oss, att det i Kronobergs län inte finns en enda urskog kvar. Hur kommer det sig? Kommer det sig av att man har varit så varsam med den biologiska mångfalden, att man har brukat skogen så varsamt att vi har ett arv att lämna över till kommande generationer? Problemet sedan 1905, som Jan-Olof Franzén tydligen inte har sett, är ju att all skog är planterad på grund av de skogsbruksmetoder som har använts. De ursprungliga biotoperna finns inte kvar, vilket är kärnproblemet. Även Moderaterna måste väl inse att vi inte kan fortsätta på den vägen. Om det redan är så illa att det inte finns några urskogar kvar i t.ex. södra Sverige och Kronoberg, kan vi väl vara överens om att vi måste skapa resurser för att åtminstone skydda det som finns kvar. Som jag sade är det mycket, mycket bråttom. Det är massor av arter som är utrotningshotade redan i dag. Det får inte bli så att resten av landet också kommer att se ut precis som Jan-Olof Franzéns Kronoberg, inte en enda urskog kvar utan bara planterade monokulturer.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1 och 7. Den svenska alkoholpolitiken är och kommer att bli svår att upprätthålla. Det visar inte minst det utlåtande som EG-domstolen flaggar för då det gäller Systembolagets monopolsituation. Det kommer att krävas att både regering och riksdag tillsammans försvarar den alkoholpolitik som vi är övertygade om bidrar till bättre hälsa och social standard för svenska medborgare. Detta gäller inte minst unga människors alkoholvanor under den känsliga uppväxttiden. De undantag från gemenskapens regler för införsel av alkohol mellan EU-länderna som Sverige har uppnått ger oss rimliga möjligheter att slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik. Det är mycket angeläget att Sverige får gehör för att detta undantag inte skall vara tidsbegränsat. Detta måste markeras i det fortsatta förhandlingsarbetet kring privatinförsel. Herr talman! Så vill jag lugna Isa Halvarsson och säga att Kristdemokraterna stöder reservation nr 5 därför att vi inte vill se att regeringen överväger någon båtskatt. Den gjorda utredningen visar fullt ut att fritidsbåtarnas kostnader mer än väl täcks av redan befintliga skatter. Sverige behöver inte fler skatter, vi behöver färre och framför allt lägre.

Herr talman! Då var det dags igen för den återkommande debatten om motioner på punktskatteområdet. Detta börjar mer och mer likna någon form av utdelning av priser eller korande av årets grammisvinnare. Litet spontant tänkte jag att man kanske skulle följa det mönstret genom att på försök utse vinnaren av årets punktskatte-award. Därför går jag raskt över till skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU17, Vissa punktskattefrågor. En tid har gått sedan motionerna skrevs. Under den tiden har mycket hänt. Regeringen har förhandlat till sig fortsatta undantag vad gäller införseln av alkohol och tobak. Socialdemokraternas uppfattning i frågan är att det inte skall råda något tvivel, Isa Halvarsson, om att reglerna skulle vara låsta till någon form av tidsbegränsning. Socialdemokraternas syn är kristallklar på detta område. Vi skall föra en svensk linje där vår inställning är att vår alkoholpolitiska strävan inte skall försvagas. Jag står, herr talman, litet frågande inför den moderata motionen från Gullan Lindblad m.fl. Motionen går ut på att en avveckling skall ske av de svenska införselkvoterna. I motionstexten står det att man anser att regeringen inte skall förhandla med EU om ytterligare undantag för införsel av alkohol. Förnuftigt nog har inte Jan-Olof Franzén och Moderaterna reserverat sig i frågan, men man avlägger ett särskilt yttrande. Utifrån yttrandet blir frågan berättigad. Handlar det om någon form av viljeyttring från det största borgerliga partiet i riksdagen? Om jag får uttala vad jag tror kan jag säga att jag tror att det är just det. Det är en viljeyttring som präglar den del av Moderata samlingspartiet där bl.a. Moderaternas ungdomsförbund befinner sig. Det sker i form av en totalt liberal syn vad gäller droger, och i detta fall alkohol. Det är, herr talman, en mycket farlig dröm som Jan-Olof Franzén och Moderaterna har. Det finns ett talesätt som belyser detta på ett bra sätt: Om man önskar att ens dröm skall gå i uppfyllelse är det bäst att man vaknar först. Om dessa yttringar också förmedlas vidare via internationella kanaler i form av möten och sammankomster är ett sådant agerande riktigt dåligt för Sverige. Varför drev inte Jan-Olof Franzén och Moderaterna denna linje tydligare i förhandlingarna med EU, och även inför folkomröstningen om EU Jag vill sedan ställa en fråga till Moderaternas bundsförvanter Folkpartiet och Kristdemokraterna. Gullan Lindblads motion? Om det fanns, herr talman, ett pris för mest svårförenliga tyckanden skulle det tillfalla Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Jan-Olof Franzén och Moderaterna står enligt motionen för en liberal och frisläppt syn på Sveriges kvantitetsbegränsningar, medan Folkpartiet i form av Isa Halvarsson och Kristdemokraterna i form av Holger Gustafsson står för en linje som liknar den vi socialdemokrater driver, dvs. en restriktiv syn på vår alkoholpolitik i EU. Ni kan ju börja med att försöka hitta en samsyn vad gäller det övergripande begreppet folkhälsa. I Folkpartiets motion, herr talman, trycker man bl.a. på att de fortsatta förhandlingarna om införselkvoterna bör föras av folkhälsomotiv. Grunden för Socialdemokraternas arbete med införselbegränsningarna, herr talman, är just att vi vill värna folkhälsan. Här återfinns alkohol och tobaksbeskattningen som ett styrmedel. Det är alltså det styrmedlet, skatterna, som EU möjligen skulle kunna ha en invändning emot. Det skulle i så fall handla om fiskala beteenden eller snedvridande av konkurrensen mellan EU-länderna. Den socialdemokratiska linjen i denna fråga grundar sig på att det handlar om en del av socialpolitiken i Sverige. Det är en alkoholpolitik som är väl rotad rent traditionellt i vårt land i form av just skatter, men också i form av information, opinionsbildning och behandlingsinsatser. Sedan över till frågan om taxfreehandeln, herr talman. När en begränsning vad gäller tidsperspektivet för taxfreehandeln införs är vår uppgift, enligt Socialdemokraternas sätt att se det, att informera kommissionen om vår syn på de problem som kan komma när taxfreehandeln försvinner. Detta har gjorts vid ett tillfälle från svensk sida - i slutet av förra året. Vi bör så nära som möjligt följa frågans utveckling. När det sedan gäller exportbutiker, herr talman, har Jan-Olof Franzén och Moderaterna en reservation som går ut på att de restriktioner som Sverige har när det gäller vilka varor som får ingå i exportbutikernas åttahundrakronorsram är konkurrenssnedvridande gentemot andra EU-länder. Riksdagen har vid ett annat tillfälle behandlat en liknande fråga, men då som nu hänvisar vi från Socialdemokraterna till de överläggningar som fortgår mellan folk på Regeringskansliet och motsvarande personer från våra nordiska grannländer. Frågan om det rör sig om konkurrenssnedvridning eller inte har sin lösning just i provianteringsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna. Vi socialdemokrater anser att det är via förhandlingar med andra inblandade länder som frågan bör avgöras, och inte genom en reservation från Jan-Olof Franzén och Nu till frågan om båtskatt, herr talman. Även här har en utredning slutförts, som har lagt fast vilken riktning besluten bör fattas i. Utredningen har, enligt Jan-Olof Franzén från Moderaterna i reservation nr 5, slagit fast att båtsport över huvud taget inbringar tillräckligt med medel till staten. Därför anser reservanten att det är omöjligt att införa en båtskatt. Vi socialdemokrater avvaktar regeringens beredning av detta utredningsförslag, vilket brukar vara det sätt riksdagen jobbar på. Men vi vill inte stänga dörren för någon form av avgift eller skatt. Oberoende av vad regeringen kommer fram till lär vi återigen få möjligheten att debattera frågan om båtskatt i riksdagens kammare. Kretslopp, herr talman, är ett område som det talas om dagligen nu för tiden. En del av tanken bakom kretsloppsprincipen är att vi skall klara av att ta till vara vårt dagliga avfall. Två reservationer handlar just om möjligheten att påverka avfallshanteringen i vårt land med skatter som styrmedel. När vi pratar om skatter handlar det direkt om inkomstförstärkningar eller inkomstförsvagningar för staten. I bägge reservationerna handlar det om inkomstförstärkningar. Frågan om statens inkomster behandlades när inkomst och utgiftsramen antogs. Utifrån det är dessa reservationer redan avhandlade. Men vi socialdemokrater anser att det här är en viktig del i tanken bakom ett uthålligt samhälle. Därför anser vi socialdemokrater också att frågan har fått den lösning som den behöver, nämligen att regeringen så snabbt som möjligt - utifrån de arbetsformer som regeringen har - kommer med ett förslag om hur en avfallsskatt skall utformas. En annan miljöfråga, herr talman, gäller kväveutsläpp. Här återfinns ett par reservationer, från bl.a. Miljön - vårt gemensamma ansvar, är en skrift där regeringen visar vilka steg som har tagits och vilka steg som bör tas för att man skall kunna förbättra miljön. I delar av skriften tar man upp förändringar av avgiften för kväve i handelsgödsel, men man tar även upp att det borde ske en fortsatt utbyggnad av kvävereduktion vid reningsverken. Bidrag skulle lämnas till VA-åtgärder och man skulle kunna återskapa våtmarker som naturliga avrinningsområden för avloppsvatten. När skriften presenterades ansåg inte utskottet att det i och med de uppräknade åtgärderna var rimligt att införa någon form av skatt på kväve. Sedan kom proposition 1995/96:222 där regeringen avsatte 1 miljard i form av ett program med bl.a. investeringsbidrag för omställning mot en hållbar utveckling. Insatser mot VA-sektorn blev bidragsgrundande. Efter det kom budgetpropositionen, och den innehöll en satsning på ett administrativt system för avrinningsområdena kopplat mot miljö och resursfrågor. Vi socialdemokrater tar miljöfrågorna på allvar. Med tanke på det som jag nyss räknade upp i fråga om åtgärder för att man skall minska kväveutsläppet plus den utredning som ännu inte är klar anser vi socialdemokrater att det som görs inte i dag behöver stärkas med någon form av beskattning på det här området. Herr talman! Vad vore en utdelning av 1997 års punktskatte-award utan medier och TV-reklam? Det finns ett särskilt yttrande om TV-reklam från Moderata samlingspartiet. Yttrandet är i en vanlig moderat tappning. Man anser att det skulle röra sig om snedvridning litet här och där. Vi socialdemokrater anser i god ordning att vi skall avvakta den utredning som pågår och se var den landar. Utifrån det får regeringen aktualisera frågan igen. Även här ges största möjlighet till debatt i kammaren. Nu är vi framme vid höjdpunkten i den här debatten. 1997 års punktskatte-award skall nämligen utdelas. Det har varit otroligt svårt att utse någon vinnare. Förslagen har varit svåra att skilja åt. Därför har vi socialdemokrater kommit fram till att vi yrkar avslag på samtliga reservationer. I och med det har hemställan i betänkandet återigen vunnit en utmärkelse i form av bifall.

Herr talman! Uppenbarligen har Lars Granberg suttit i knät på skatteutskottets ordförande när han förberedde sig för det här mötet. Han påstår att det skulle vara ett problem att Folkpartiet och Kristdemokraterna inte har samma uppfattning i alkoholfrågorna som Moderaterna. Varför är detta ett problem? Hur kan man skapa en sådan fråga? Skulle Kristdemokraterna inte ha varit minst lika tydlig i den här frågan som Socialdemokraterna traditionellt är? Man kanske försöker ta över frågan genom att bunta ihop oss med Moderaterna. Vi avgör nog själva var vi står i den här frågan. Jag tror inte att det är så enkelt att flytta partier i politiken. Sedan skall jag gå över till båtskatten. Det skall bli ett intressant test. Nu säger Lars Granberg att regeringen och regeringspartiet håller dörren öppen. Det brukar innebära att det kommer en skatt. Det skall bli mycket intressant att se om ni kan hålla fingrarna borta från ett enda område, som vi känner till. Ni har nämligen en filosofi: Om den ene beskattas skall den andra göra det. Det får inte existera några tomrum i Skattesverige. Det är ungefär samma filosofi som den som lastar åsnan har: Om åsnan klarar det här klarar den litet till. Till slut går åsnan på knäna. Det är vad som händer med svensk ekonomi i dag. Det skall bli mycket spännande att se om - och i så fall hur länge - ni klarar av att motstå detta skattefria område.
Herr talman! Jag tror att Holger Gustafsson missförstod mig litet grand när det gäller Moderaterna och Kristdemokraterna. Men det är alltid intressant att se att de förra regeringspartierna skiljer sig åt. Frågan är nästan ställd av Holger Gustafsson själv. Hur ser sammanhållningen ut när det gäller monopolets vara eller inte vara? Vad gäller båtskatten kan jag göra en liten iakttagelse. Jag tror att man skall passa sig för att pressa oss socialdemokrater. Vi kanske nappar på det som Holger Gustafsson sade och inför en båtskatt.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att många socialdemokrater har övervägt detta och kommit på det långt tidigare än jag. Jag tror inte att jag behöver känna något personligt ansvar för att jag tipsar om detta. Jag är glad och tacksam över att Lars Granberg backar när det gäller den första frågan. Det var klädsamt. Var hellre glad åt att vi är många som stöttar i den här politiken. Jag sade i mitt anförande att regering och riksdag bör hjälpas åt i frågan. Det är min ärliga uppfattning. Vi kommer att göra vad vi kan, och vi hoppas att regeringspartiet trycker på regeringen, så att vi kan vara tuffa i dessa förhandlingar. Tack!
Herr talman! Jag kan travestera Lars Granbergs tidigare inlägg: Om vi skulle utse vinnaren i klassen "flest undanflykter" skulle kanske delar av det här betänkandet ligga bra till. Nu är det inte det vi skall göra utan någonting helt annat. Jag skulle vilja ställa två enkla, raka frågor till När det gäller naturvårdsavgiften finns det ett par motioner. Utskottets majoritet säger att man behandlade detta för två år sedan, våren 1995. Majoriteten avslog även då det här förslaget med hänvisning till att det pågick ett beredningsarbete. Nu kommer dessa motioner igen två år senare. Till vår stora förvåning avslås de med exakt samma motivering. Man hänvisar till att beredningsarbetet ännu inte är avslutat. Tycker Lars Granberg att det är rimligt att man efter två år inte har lyckats bereda ett sådant här viktigt ärende? Man kan återigen avslå dessa mycket viktiga motioner med samma motivering. Det är den första frågan. Den andra frågan är: Tycker inte Lars Granberg och Socialdemokraterna att det här är viktigt? Tror ni inte att det är så allvarligt som naturvårdsorganisationerna, Artdatabanken och andra rapporterar? Forskare inom skogsområdet slår larm. Tror majoriteten inte att det är så viktigt? Skall ni fortsätta att avslå dessa motioner och förslag? Skall vi behöva uppleva samma visa om två år?
Herr talman! Ronny Korsberg tar upp frågan om naturvårdsavgifterna och det beredningsarbete som pågår. Han vill ha svar på frågan om varför vi använder samma avslagsmotivering två gånger om. Möjligen är det enkla svaret att arbetet fortsätter. Det är ett möjligt svar. Jag tror nästan att Ronny Korsberg får vända sig direkt till ministern med den frågan vid någon frågestund eller när man uppvaktar utskottet. Jag tror inte att någon tvivlar på att Socialdemokraterna tar den här frågan på allvar. Eftersom man har gjort ett uttalande i 1995 års budget i den riktningen lär vi ta frågan ordentligt på allvar.
Herr talman! Jag tackar för tipset. Jag skall gärna ta upp detta med lämplig minister vid något tillfälle. Tydligen är även Lars U Granberg litet bekymrad över att det har tagit två år. Det tycker jag är trevligt, om det nu var en riktig tolkning. Sedan är det faktiskt så, Lars U Granberg, att jag tvivlar på att man menar allvar här. I så fall skulle det inte behöva ta så lång tid. Oavsett om man gör uttalanden i den här riktningen är det ändå handling som krävs. När det är extremt bråttom, när vi har enorma problem, när vi ser att stora värden går till spillo i naturen i dag och när vi har gjort internationella åtaganden som förbinder oss att verkligen ta itu med problemen är det trist att konstatera att man, även om man nu säger sig ta detta allvarligt, inte lyckas få ändan ur vagnen och få någonting gjort.
Herr talman! Lars U Granberg sade att man skulle hålla öppet för en båtskatt, och det var ju det jag befarade. Men när Lars U Granberg ifrågasätter formuleringen i reservationen om att intäkterna från båtsporten vida överstiger kostnaderna för verksamheten vill jag säga att man faktiskt kan läsa i utredningen att intäkterna från fritidsbåtsägarna till staten är 1,3 miljarder medan kostnaderna för de litet större båtarna, de över fem meter, är 45 miljoner kronor. Det är en ganska avsevärd skillnad. Folkpartiets alkoholpolitik är faktiskt äldre än Lars U Granberg själv, så den kan inte ha kommit som någon form av överraskning. Jag vill också säga att det var den borgerliga regeringen som vid förhandlingarna lyckades få betydligt snävare införselregler än vad den nuvarande regeringen har haft. Den borgerliga regeringen lyckades också i förhandlingarna få EU-kommissionen att inse att det var bra med vårt systembolags monopol. Man hade vissa krav på förändringar i hur Systembolaget skulle fungera. Ministrarna i den förra regeringen uppträdde inte som den nuvarande finansministern, som redan har gått ut och gett spelet förlorat och börjat prata om hur man skall göra när man inte har något systembolag. Jag kan därför försäkra att det gick alldeles utmärkt för folkpartister och kristdemokrater att regera ihop med moderater för en social alkoholpolitik.
Herr talman! Först vill jag ta upp båtskatten. Jag undrar om inte en liten dialektal brytning av Pitemål gjorde att Isa Halvarsson totalt missuppfattade vad jag sade. Jag citerade egentligen bara den moderata reservationen om båtskatten i min inledning. Sedan drog jag inga större växlar på det, mer än att jag konstaterade att vi socialdemokrater håller dörren öppen. Isa Halvarsson sade att Folkpartiets alkoholpolitik är äldre än jag själv. Det var ju roligt att höra, men jag hade kanske förväntat mig något annat på det området. När det gäller monopolet vill inte jag stå här och försvara finansministern. Han får stå för sina egna uttalanden. Men en finansminister som inte börjar agera för möjliga scenarion är en finansminister som inte gör sitt jobb. Så litet grand tar jag nog Erik Åsbrink i försvar ändå.
Herr talman! Det är klart att finansministrar måste agera och sköta sitt jobb, men det kan de faktiskt göra i tysthet. Då tycker jag faktiskt att socialminister Wallström har agerat på ett helt annat sätt när hon sagt att det är fullständigt orimligt att vi skall bli av med vårt systembolag. Det är olika sätt att agera. Vad jag kan säga är att det inte fanns någon borgerlig minister som agerade som Erik Åsbrink gjort. I så fall hade det kanske sett helt annorlunda ut i dag.
Herr talman! Man borde också kunna nominera nya partiordförande utan att det görs i medierna. Det är ungefär på samma sätt där: Vi lever i ett mediesamhälle, och allt vi gör som politiker - allra helst vad en finansminister gör - syns ju direkt i medierna. Det är det samhälle vi lever i.
Herr talman! När det gäller båtskatten vill jag hänvisa till betänkandet. Där står det att man 1995 tillsatte en utredare. Vidare står det: "Utredaren har avvisat en särskild båtskatt med hänvisning till att samhällets intäkter från båtlivet enligt utredningens beräkningar vida överstiger kostnaderna." Jag tycker att det borde räcka för Granberg. Vad sedan alkoholpolitiken anbelangar vill jag först fråga: Tycker Lars U Granberg att man har skött det alkoholpolitiska läget bra från socialdemokratiskt håll? Aldrig tidigare har det bränts så mycket brännvin i det här landet. Aldrig tidigare har det flödat in så mycket sprit, eftersom ni har dragit in på tullverksamheten där vi ville lägga till pengar. Det är en farlig väg att gå, och det är på det sättet man fördärvar det här landet! När det sedan gäller det särskilda yttrandet står det så här: "När Sverige blev medlem i EU framhöll Moderata samlingspartiet att vår alkoholpolitik först och främst är en nationell angelägenhet."
Herr talman! När det gäller båtskatten var det roligt att höra att Jan-Olof Franzén kunde utredningen i stort sett utan och innantill. Jag går därför inte in på det. Jag läste ju bara ur er reservation och drog inga stora växlar på det i mitt huvudanförande. Jag körde efter vår linje, dvs. att vi vill att regeringen skall gå igenom vad utredningen kommit fram till och sedan lägga fram ett förslag. Sedan kan jag tänka mig att Jan-Olof Franzén och jag får möjlighet att diskutera den här frågan ytterligare. I alkoholfrågan kopplar Jan-Olof Franzén samman hembränt med vår alkoholpolitik osv. Har Jan-Olof Franzén funderat över tanken med ert särskilda yttrande, nämligen att man helt plötsligt skall få ta in större mängder alkohol? Om Jan-Olof Franzén tycker att vår alkoholpolitik har blivit dålig vad gäller införsel av alkohol exempelvis från Danmark till Skåne, och den är ändå i dag begränsad till vissa kvantiteter, skall han kanske fundera på vilka enorma mängder det skulle kunna bli om vi gick efter ert särskilda yttrande.

Herr talman! I det här betänkandet har skatteutskottet bl.a. behandlat motion So251 yrkande 8. Yrkandet ingår i en motion där vi undertecknande miljöpartister för fram flera yrkanden som vi anser kan bidra till ett minskat tobaksanvändande. I yrkandet, som har behandlats av socialutskottet, för vi åter fram våra tidigare tankar att om att det som orsakar vård också skall vara med och delfinansiera vården. Lika naturligt som det är att den som släpper ut föroreningar också skall stå för kostnaderna för saneringen anser vi det vara att det som orsakar ohälsa också skall bidra till kostnaderna för vård, rehabilitering och information. Det finns i dag mycket tydliga beskrivningar av tobakens ohälsosamhet och av hur starkt beroendeframkallande den är. Enligt Världshälsoorganisationen är beroendet jämförbart med beroendet av både heroin och kokain.

Herr talman! Det finns olika uppgifter om vilka kostnader som tobaken orsakar inom vården. För ett antal år sedan fick jag en uppgift från Landstingsförbundet som pekade på 1,1 miljard. Men under senare år har man tittat närmare på detta och fått en annan syn på det. Det är fler sjukdomar som orsakas av tobaken. Från den senaste källan har jag fått i uppgift att kostnaden för vården är ca 8 miljarder. Det kan jämföras med de 9 miljarder man får in i skatteintäkter på tobaken. Vi anser därför att det är rimligt att det som orsakar vård, i det här fallet tobaken, också skall vara med och betala vårdkostnaderna. Dels kan man på det sättet öka det generella statsbidraget till landstingen, dels visa på det tydliga sambandet mellan tobaksbruket och ohälsan. Om man sedan skall kalla det här för vårdskatt, avgift till vården eller något annat kan man diskutera. Med vårt yrkande har vi i alla fall väckt ett förslag som vi anser är värt att diskutera. Jag tycker inte att det här är konstigare än när man diskuterar skatteväxling. I detta sammanhang, när statens inkomster av tobaken, skadeverkningarna och vårdkostnaderna har lyfts fram, måste jag även säga att det är märkligt att vi inte gör kraftfullare insatser för att få ungdomar att avstå från tobaksanvändningen. Herr talman! Vi ställer oss bakom yrkandet i motion So251 men avstår från att begära omröstning.

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservationen till detta betänkande. Sedan vill jag säga att detta är ett utomordentligt märkligt betänkande. Sverige är det första land i EU, såvitt jag vet, där bönderna skall betala kartavgifter för att få ut de ersättningar som man får enligt överenskommelsen om medlemskap i EU. Till på köpet har man en gång tidigare fått betala de här kartorna, som nu helt plötsligt inte skall kunna fungera. Man får således betala sina kartor två gånger. Det intressanta är också att den här propositionen är ett hafsverk. Det är oklart enligt EU-rätten om vi juridiskt har rätt att ta ut de här avgifterna. Det har inte regeringen klarlagt. Det är också anmärkningsvärt i det här sammanhanget. LRF har mycket klart påtalat att man inte kan acceptera ett så oklart rättsläge när det gäller de här frågorna. Vad som också är viktigt att understryka i det här sammanhanget är att det är oklart hur omfattande de här kartorna behöver vara. Kostnaderna uppgår till 100 miljoner kronor och sedan flera miljoner kronor varje år för underhåll. Det är också en märklig redovisning. Man kan också ställa sig frågan om den här formen av digitala kartor behövs för att bönderna skall få ut sina ersättningar. Kan man inte använda det här kartmaterialet inom ramen för Lantmäteriverkets ordinarie verksamhet, precis på samma sätt som man nu digitaliserar i princip all kartverksamhet i landet? Det gäller alla kartor som används, inte bara av den ene eller den andre, utan i princip av alla som behöver ett kartmaterialunderlag i olika sammanhang. Då är det också ganska orimligt att just bönderna skall betala sitt eget digitaliserade kartmaterial utifrån de oklara premisser som finns i den här propositionen. Det här kartmaterialet skall byggas ut beroende på det krångliga regelverk som majoriteten i den här kammaren och regeringen själva har skapat. Det innebär att man själv dyrt skall betala sina kartor för den ersättning som man får i enlighet med medlemskapet. Att kartorna är så krångliga och dyra beror på denna riksdagsmajoritets och denna regerings beslut när det gäller EU-frågan och den jordbrukspolitik som är förknippad med detta. Jag tycker att det är utomordentligt märkligt. Det rör sig inte om småpengar. Det rör sig inte enbart om ett engångsbelopp, utan det rör sig om byråkratiska miljoner år efter år som man skall betala. Från moderat sida har vi sagt att vi inte accepterar detta. För det första måste det finnas ett rimligt underlag om riksdagen skall fatta beslut om miljonbelopp i den här omfattningen, som drabbar enskilda ägare. För det andra måste man pröva andra möjliga åtgärder som är bättre, effektivare och billigare. Det har visat sig att bl.a. LRF har erbjudit både Jordbruksverket och departementet att ta fram ett underlag utifrån EU-krav. Man tar själv fram ett underlag utifrån det material som redan finns och som ligger på driftbyråerna runt om i detta land. I princip skulle det inte behöva kosta bönderna en enda krona extra, därför att underlaget finns. LRF har också erbjudit sig att själv ta kontakt med Bryssel och kommissionen och diskutera utformningen av detta material utifrån det underlag som redan finns. Då kan man fråga sig: Varför har man inte fått den möjligheten? Har det gått så mycket politisk prestige i de här frågorna att majoriteten inte ens kan undersöka en sådan möjlighet? Ett sådant erbjudande skulle spara onödig byråkrati och en mängd onödiga utgifter för en näring som redan är hårt pressad ekonomiskt i det här sammanhanget. Jag måste fråga talesmannen från utskottet: Hur kan utskottsmajoriteten fatta ett sådant här beslut på dessa lösa grunder? Det drabbar enskilda brukare med kostnader, när företrädare för näringen har sagt att de är beredda att gå in och ta fram ett underlag som inte skall kosta en enda krona och som inte behöver innebära många nya byråkrater i Sverige. Det är en fråga. Jag tycker att det snart måste vara slut på riksdagsmajoritetens uppfinningsrikedom när det gäller att lägga nya kostnader på modernäringen, en näring som är kraftigt ansträngd ekonomiskt redan inom ramen för den internationella konkurrens som EU-medlemskapet innebär. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen.

Herr talman! Från Kristdemokraterna yrkar vi bifall till reservationen. Vi tycker också att detta är oskickligt skött av regeringen och av jordbruksmyndigheterna. Av den anledningen tycker vi att det är rimligt att kartavgifterna drabbar det allmänna. Tack!
Herr talman! I regeringens proposition 1996/97:48 föreslås att kartavgift skall få tas ut i ärenden om stöd enligt lagen 1994:1708 om EG:s förordning om miljöoch strukturstöd och lagen 1994:1710 om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Avgiften skall finansiera ett digitalt kartsystem som fordras för prövning av ansökningar om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn. Om EU och dess jordbrukspolitik finns mycket att säga. Det kan gälla byråkratisk administration och det fusk som förekommer inte minst inom jordbruksnäringen. Med hänsyn till att det finns en mängd olika former av stöd till jordbruket, och då varje stödform inte lämpligen bör administreras och kontrolleras separat, har en enhetlig ram för hantering av flera typer av stöd införts genom förordningen 350/92. Enligt denna förordning skall varje medlemsstat upprätta ett s.k. integrerat administrationsoch kontrollsystem. fr.o.m. den 1 januari 1997 är det integrerade systemet även tillämpligt på produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydd och naturvårdskrav. I det integrerade systemet ingår bl.a. särskilda krav på ett system för grunden vid hantering av arealbaserade stöd. Tillgång till ett sådant system är en förutsättning för att svenska jordbrukare skall kunna erhålla stöd med finansiering från EG:s budget. Totalt uppgår dessa stöd till svenska jordbruksföretag till drygt 8 miljarder kronor. Det nya systemet för identifiering av bruksenheternas skiften innebär att s.k. block bildas, vilka tilldelas unika identiteter. Därigenom kan för högt redovisade arealer och dubbelredovisning av samma skiften i stödhanteringen lättare upptäckas. Jag tycker att propositionen på ett utförligt sätt beskriver hur man skall hantera de nya systemen. Föreskrifter kommer att meddelas om hur jordbrukare som ansöker om arealbaserat EU-stöd måste använda sig av stödmyndighetens blockkartor. Regeringen eftersträvar en förenkling av regelsystemet för jordbruksföretagen i syfte att åstadkomma en rationellare och billigare administration för såväl myndigheter som företag. Förutsättningarna för att införa det integrerade systemet varierar väsentligt mellan medlemsländerna. Till skillnad från flera andra medlemsländer har det för Sveriges del konstaterats att det officiella kartmaterial som finns inte är tillräckligt för det integrerade systemets behov.

Kostnaden för den enskilde brukaren varierar alltså mellan 200 kr till högst Denna kostnad eller avgift framstår inte som oskäligt betungande i förhållande till det stödbelopp som kan komma i fråga. Enligt utskottsmajoritetens bedömning finns det heller inga EG-rättsliga bestämmelser som i detta fall skulle utgöra ett hinder mot att ett medlemsland tar ut avgifter för en prestation som tillhandahållits av statliga myndigheter. Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande JoU7 och avslag på reservationerna.
Herr talman! För det första tycker jag inte att Inge Carlsson skall stå och beskylla bönderna i Sverige för att fuska. För det andra är det litet av en paradox när utskottsmajoritetens talesman säger att detta är ett förslag i syfte att minska byråkrati och krångel. Det här är ju ett förslag i precis motsatt riktning. Det ökar ju byråkrati och krångel. Hur skall man kunna minska byråkrati och krångel när det kostar 100 miljoner kronor i engångskostnad? Man kanske i och för sig skulle kunna göra det. Men sedan kostar ju denna minskade byråkrati 17 miljoner per år. Jag har aldrig varit med om den formen av ekonomiska beräkningar. Det är ju precis tvärtom på det sättet att ni i majoriteten ökar byråkratin och krånglet. När det gäller blockkartorna kan man använda det underlag som redan finns. Näringen har lämnat ett erbjudande till regeringen och till Jordbruksverket om att själva ta fram materialet. Den är också beredd att kontakta Bryssel för att få detta underlag godkänt. Men ni vill öka byråkrati, kostnad och krångel i stället för att anta detta erbjudande. Inge Carlsson! När det gäller de 8 miljarderna är det faktiskt framförhandlade pengar som ersättning till Sveriges bönder för utförda tjänster. För den skull skall man inte säga att eftersom de har fått betalt för det de gör har de råd att betala det ena kartmaterialet efter det andra. Skall de betala kartmaterial också nästa år om det visar sig att det här inte räcker? Det får som jag sade tidigare snart finnas en gräns för vad denna riksdagsmajoritet är beredd att lägga för kostnader och avgifter på Sveriges bönder.
Herr talman! Göte Jonsson sade att detta var ett märkligt förslag och att detta förslag inte existerar i några andra medlemsländer, men faktum är att flera olika medlemsländer nu håller på och skall genomföra detta förslag. Det är heller inte riktigt att säga att man inte i de andra länderna har fått betala för kartorna. Irland t.ex. har samma system som vi i Sverige nu skall genomföra. Där tog man ut en avgift första året, men år två, tre osv. har man inte tagit ut någon avgift, och det är också det som är tanken bakom detta engångsbelopp. Nog är det väl ganska rimligt att de svenska jordbruksföretagen, som förra året kunde hämta hem 8 miljarder kronor, skall kunna betala från 200 kr upp till 3 000 kr för den service som de nu kommer att få och för att vi kommer att få ett enklare administrativt system som gör att vi kan öka kontrollen. Jag har inte påstått att de svenska bönderna fuskar, men det pågår mycket fusk inom EU, inte minst inom jordbrukspolitiken. Det handlar om ungefär 10 miljarder ecu per år, och det är därför EU nu vill att varje land skall få likadan administration och kontroll och likadana kartor. Göte Jonsson menar att LRF nu har kommit med förslag om andra åtgärder. Jag vet inte om dessa åtgärder skiljer sig från hur de andra medlemsländerna kommer att jobba, men det är samtidigt så att LRF har accepterat att finansieringen skall gå till väga på det sätt som utskottsmajoriteten nu har kommit fram till.
Herr talman! Det sista som Inge Carlsson säger är definitivt fel. LRF har inte accepterat den här modellen. Man har i stället kommit med ett erbjudande som innebär att kostnaderna inte kommer att drabba på det sätt som majoriteten föreslår. Vi fick ju faktiskt, Inge Carlsson, ett brev till utskottet där LRF redovisade sin uppfattning på den här punkten. Det är ju rena undanflykter att säga att LRF har accepterat detta. Det har man inte gjort. Jag har inte vänt mig emot ett gemensamt underlag inom EU. Jag har sagt att vi skall ta fram detta underlag på ett sådant sätt att det inte kostar pengar i onödan. I stället för att belasta med först 100 miljoner kronor och sedan 17 miljoner kronor om året skulle man kunna ta fram detta underlag inom ramen för det kartmaterial som redan finns på t.ex. driftbyråer, justera detta material och på så vis få fram ett underlag som godkänns av EU. Det är ju det som är vitsen i det här sammanhanget. Men regeringen och riksdagsmajoriteten har ju inte lyssnat när det gällt de alternativa möjligheterna. Det är precis samma sak när det gäller byråkratin. Vi har flera gånger påpekat att vi måste göra reglerna enklare. Då blir det också enklare att utforma kartmaterial och enklare att göra uppföljning etc. Det är en sådan förenkling som skall göras. Varför skall man då inte göra förenklingen först, så att kostnaderna blir mindre? Det är också en fråga som vi har ställt oss. Men ni har ju från majoritetens sida bestämt er för att utifrån detta bristfälliga underlag fatta ett beslut som innebär dessa kostnader för näringen.
Herr talman! När det gäller synen på byråkratin, vet jag att Göte Jonsson vid några tillfällen har ställt frågor till jordbruksministern om det. Göte Jonsson har fått svaret att vi delar hans uppfattning. I svaret har vi också talat om att det pågår en översyn om administrationen. Det här förslaget skall träda i kraft i år. Därför har regeringen valt den här vägen, för att vi skall kunna genomföra det under detta år. Regeringen har en ganska bra dialog med LRF. Om LRF kan komma med uppslag till hur det här skall kunna bli både billigare och enklare tror jag att regeringen kommer att lyssna på LRF. Kvar står dock att LRF hade fört fram till regeringen att man inte tyckte att den här finansieringen var den bästa men att man accepterade det om vi inte hittade någon annan finansieringsmöjlighet. Jag vet inte vilka uppslag ni har. Folkpartiet är också med på reservationen, och de har ju föreslagit att vi skall ta ut en ny skatt, en arealskatt. En arealskatt eller en fastighetsskatt skulle också ha varit ett sätt att få in pengar för att betala den här engångskostnaden på 100 miljoner kronor som det handlar om. Men vi har inte gått den vägen. Fattiga Smålandsbönder kanske får ge ett par hundralappar för att ta emot de här stöden, men jag tror att de gör det med lätt hjärta.

Herr talman! Det var Göte Jonssons resonemang som fick mig att begära ordet, eftersom han sade att en riksdagsmajoritet här har beslutat detta och är skuld till att vi skall ha de här kartorna. När diskussionen började försökte jag ta reda på anledningen. Det är faktiskt ett krav från EU att vi skall ha kartorna. För att få hem de pengar som skall gå till svenskt jordbruk och som vi har förhandlat fram, som Göte Jonsson sade, måste vi ha de här kartorna. Jag vet att Göte Jonsson är en stark företrädare för att Sverige skall vara med i EU. Jag röstade också för EU, även om jag var litet mera tveksam. Men faktum är att vi måste följa de regler som finns. Jag vet inte om LRF kan ta fram ett sådant här kartsystem, men när jag har haft kontakt med dem har de sagt att de icke kan göra det. Jag vet inte hur de skulle göra det. Även om LRF kunde göra det skulle det inte vara gratis. Jag har för dyra pengar köpt dem som LRF-konsult har gjort åt mig i den första omgången. Jag tycker också att det hade varit väldigt bra om vi hade haft rätt kartor från början, men nu hade vi inte det. Vad det berodde på vet jag inte, men det berodde i alla fall delvis på ett trögt inkörningssystem. Det hade naturligtvis att göra med att den då tillträdande socialdemokratiska regeringen inte satte i gång arbetet med att introducera jordbrukspolitiken i EU. Men det visar sig att det kartunderlag som vi har i Sverige i dag fortfarande inte uppfyller alla de krav som EU ställer. Man kan tycka illa om det - jag tycker också illa om det - men vi måste se verkligheten som den är. Det kan alltid diskuteras om LRF har gått med på det här eller inte. Jag har pratat med LRF om det i ett ganska tidigt skede, och de var med på att göra på det här sättet. I annat fall skulle vi inte ha varit med om att göra upp. Sedan har de inte stått hela distansen när de har fått kritik för detta. Göte Jonsson sade att det är fråga om mycket pengar. Ja, totalt sett blir det en del pengar, men för den enskilde handlar det inte om särskilt mycket pengar. Om vi sätter detta i relation till andra saker som vi har anledning att diskutera, då människor får bekymmer därför att vi har sparat, är det här en liten fråga. Det är dock en fråga som ger oss möjlighet att få de här pengarna från EU. Därför har vi ställt upp. I reservationen finns det ju ingen lösning. Man bollar tillbaka frågan och säger att den skall utredas igen. Det är byråkrati om något. Det är lätt att säga nej, men det är inte lika lätt att göra en konstruktion som håller.
Herr talman! Vi kan inte påverka grunderna i de krav som EU ställer, men vi bestämmer själva det sätt som vi uppfyller EU-kraven på. Det är det vi moderater och vi reservanter kritiserar, och reservationen står även Folkpartiet och kd bakom. Lennart Brunander säger att LRF har godkänt den här modellen. Detsamma säger Inge Carlsson. Men jag, Lennart Brunander och Inge Carlsson har ju fått brev till utskottet - inte sant? - där man klart redovisar att man inte ställer sig bakom den här modellen. Är Lennart Brunander och Inge Carlsson bättre talesmän för LRF än de som har skrivit under de deklarationer som har kommit i brev? Lennart Brunander säger att det här är så litet pengar att det inte har någon betydelse - då är ju andra kostnader betydligt högre. Det är också ett besynnerligt resonemang från en centerpartist: Eftersom det här inte är några stora summor kan man mycket väl betala dem. Men Sveriges bönder har ju också fått betala stora summor. En liten summa ovanpå en stor summa blir ju ännu mer - inte sant? Vad det handlar om är tillvägagångssättet för att få fram underlaget. Där har vi sagt: Pröva de billigare möjligheterna innan ni fattar beslut på dessa lösa grunder! Det har också näringen påpekat att man bör göra. Efter vad Lennart Brunander nu har sagt förutsätter jag att centergruppen röstar för reservationen.
Herr talman! Göte Jonsson förutsätter en hel del, förstår jag. Han förutsätter väl också att vi skall lösa det här så småningom, för i reservationen finns det inte någon lösning. Den är bara ett sätt att säga nej och försöka ta hem de opinionspoäng som det ger - det gör det utan tvivel. Jag har inte sagt att de här pengarna är betydelselösa. Naturligtvis är de inte det. Men man måste ju ställa allting i relation till vad det är fråga om. Här är det fråga om att ta hem ganska mycket pengar från EU, och vi måste ha ett material för att kunna göra det. Oavsett hur vi bär oss åt kommer det materialet inte att vara helt gratis. Nu kommer bonden att få hem färdiga kartor som han bara har att fylla i. Hade vi inte skapat ett sådant system hade vi fått betala kartorna på något annat sätt. Vi får ingenting gratis på något annat sätt - det är jag alldeles övertygad om. Därför har det heller inte funnits något alternativ för att göra det här. Det har LRF i varje fall inte redovisat för mig att de skulle ha. De kartor vi har i dag är inte digitala, och det är ett digitalt system EU kräver.
Herr talman! Jag har inga illusioner. Efter vad Lennart Brunander sade om att han inte heller gillade byråkrati och onödiga kostnader påpekade jag bara att det finns möjlighet att rösta på den reservation som övriga tre borgerliga partier står bakom. Men jag har inga illusioner. Det är inte fråga om att springa undan, Lennart Brunander! Jag är beredd att ta politiska duster. Men jag är inte beredd att fäkta för dumhet. Lennart Brunander! Det finns redan ett utarbetat kartmaterial som ligger på landets driftbyråer. Enligt företrädare för näringen finns här mycket av underlaget, som till mycket låga kostnader kan justeras så att det uppfyller EU-kraven. Varför skall man då inte pröva den möjligheten? Vi har i reservationen också pekat på en rad andra brister, och så säger Lennart Brunander: Ni har ingen lösning! Nej, men det är ju inte vi i riksdagen som utarbetar de konkreta förslagen. Vad vi gör är att lägga ut beställningar och se till att regeringen får fram bästa möjliga lösning. Bönderna får nu hem nya kartor att betala själva samtidigt som det finns ett kartmaterial som de redan har betalat. Det är ingen förnuftig lösning när det gäller att uppfylla EU Det är risk för att det blir på precis samma sätt här som när det gäller reglerna för miljöersättningar. När EU-byråkraterna från Bryssel kommer till Sverige och kollar är det risk att de säger: Vi kan inte begripa att svenskarna är så byråkratiska att de ställer till med sådana här problem för sina egna medborgare. Det har man nämligen sagt när det gäller majoritetens regler för EU-ersättningen. Se till att det inte blir samma besked när det gäller det här underlaget för nytt kartmaterial!
Herr talman! Göte Jonsson blandar ihop äpplen och päron när han jämför det här kartmaterialet med miljöstödet. Det är inte samma sak. I det här fallet är det ett krav från EU. Jag vill inte påstå att allt som kommer från EU är förnuftigt. Det är det definitivt inte. Vi skulle vilja ändra på väldigt många av de saker som kommer från EU, och det kan vi säkert göra så småningom. Men de krav som man ställer för att vi skall få hem de här pengarna måste vi ändå uppfylla - det är en förutsättning. Vi kan inte hålla på och begära utredningar av hur det skall göras så att pengarna går vår näsa förbi. Det ansvaret vill jag inte att vi skall ta på oss. Om det hade varit så att det kartmaterial som finns hade gått att vidareutveckla på ett sådant sätt att man kunnat använda det hade det här förslaget aldrig kommit fram. Då hade LRF naturligtvis i sina kontakter med regeringen kunnat presentera ett sådant alternativ. I så fall förstår jag inte varför man inte har gjort det. Därför tror jag inte heller att det var möjligt att göra det, och därför är det här den enda väg vi kan gå just nu.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande BoU8 handlar om regelfrågor av mycket teknisk karaktär. Låt mig först säga att jag naturligtvis står bakom de 14 reservationer som vi moderater anmält. För att inte i onödan ta kammarens tid i anspråk nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen nr 1. Jag sade att betänkandet har teknisk karaktär. Trots det finns det, som jag ser det, bakom dessa tekniska överväganden ställningstaganden som ligger mycket nära den enskilda människan och hennes levnadsbetingelser. Därför väljer jag att inte lyfta fram teknikaliteterna i detta debattinlägg utan i stället lyfta fram förslagens betydelse för människorna, för de boende. Jag vill börja med att notera att den bostadspolitik som socialdemokraterna driver är i högsta grad centralistisk till sin karaktär. Genom invecklade regelverk fortsätter man att politiskt styra och ställa över människornas huvuden. Den socialdemokratiska bostadspolitiken framstår som en brorduktigpolitik, i vilken det är principiellt otänkbart att överlåta åt människorna att själva bestämma över sina egna boendevillkor. Denna politik behåller man trots erfarenheterna av t.ex. miljonprogrammet och trots allt det slarv, det fusk och den bedrövelse som detta har lämnat efter sig. Jag påstår att hade man när detta program drevs fram låtit branschen bygga och konkurrera på de boendes villkor, hade vi inte haft det förfall som sedan länge bekymrar oss. Jag påstår också att hade man på den tiden låtit människorna direkt ställa sina krav på bostadsproduktionen och boendemiljön, hade vi inte haft så många tomma lägenheter i dessa områden. Och så hade vi sluppit den negativa segregation som inte alltid men ofta belastar miljonprogrammets bostadsbestånd. Den kritik jag riktar mot detta program kan inte byggnadsarbetarna ställas till ansvar för, och inte heller byggherrarna, arkitekterna eller någon annan inblandad i byggandet. Kritiken kan, och skall, enbart riktas mot den socialdemokratiska politik som då var vägledande. I belysning av dessa erfarenheter, fru talman, erfarenheter som vi alla känner så påtagligt och så in på skinnet, är det för mig fullkomligt obegripligt att man inte tar lärdom. I bjärt kontrast till denna socialdemokratiska regleringspolitik, förespråkar vi moderater en politik som i hög grad kan karakteriseras som en avregleringspolitik. Avregleringen drivs så långt att människorna, familjerna, bostadskonsumenterna, skall ges största möjliga ramar inom vilka de själva kan påverka sitt boende. Självklart kan inte allt regelverk slopas. Det vore orimligt. Men det regelverk som hindrar den enskilde att i hög grad påverka sin boendemiljö och sitt boende, kan slopas. Låt mig ta ett exempel ur det betänkande vi nu behandlar. Mom. 2 har den en smula kryptiska rubriken: Återupprättande av bruksvärdessystemet. Bakom denna tekniska rubricering, döljer sig vår önskan att göra det möjligt för människor att välja mellan olika alternativ. För att möjliggöra denna valfrihet behövs, säger vi, ett korrektiv som tillförsäkrar den boende grundläggande krav på rättvisa. Den ursprungliga bruksvärdesidén ger då hyresgästen tryggheten i besittningsrätten. Hyresvärdarna kan med andra ord inte kringgå besittningsskyddet genom ohemula hyreshöjningar. Valmöjligheter, säger vi moderater, är inte bara ett tomt ord. För oss är valmöjligheter, valfrihet, det verktyg med vilket den enskilde kan forma sina egna livsvillkor, sina egna boendevillkor. En person eller en familj kan välja att bo enklare, kanske i en mindre bostad, för att ha råd till något annat, exempelvis en sommarstuga, eller för att spara till ett eget hem. Då tycker vi att det skall finnas billigare bostäder att erbjuda på marknaden. Väljer en annan person att avstå från fritidsbostad för att i stället bo i en större och exklusivare bostad, skall också detta vara möjligt. Då får en högre hyra betalas. Vi vill att branschen skall producera vad människorna själva efterfrågar. Låt mig ta ett annat exempel på vår politik. I vår reservation 1, med rubriken: Ökad avtalsfrihet på hyresrättens område, framför vi krav på avtalsfrihet på hyresmarknaden. Det betyder att en hyresgäst själv skall få avgöra om hon eller han vill ha något biträde - och i så fall vem hon eller han vill ha - vid förhandlingar med hyresvärden. Vill hyresgästen eller hyresvärden förhandla själv, och själv finna de lösningar som passar bäst, skall också detta kunna ske. Med beaktande av den tidigare beskrivna bruksvärdesprincipen, blir då parterna jämnstarka. Jag förstår inte att majoriteten inte kan känna sådant förtroende för människor att ett sådant här krav kan stödjas. Hur länge skall majoriteten agera som misstänksamma förmyndare för vuxna människor? Mitt tredje exempel rör människor som bor i bostadsrätter. Också i detta exempel visar vi på utskottsmajoritetens underkännande av den enskildes beslut och av bostadsrättsföreningars demokratiskt fattade beslut. Min utgångspunkt är mom. 16: Föreningars självbestämmande över sina stadgar. Bakgrunden är att bostadsrättslagen ger bostadsrättsorganisationer rätt att förbjuda, lägga in sitt veto, mot av föreningar beslutade stadgeändringar. Föreningars demokratiska rätt att besluta är stympad. Det är som om man sade: Besluta som organisationen säger, den vet ert bästa bättre än ni själva gör! Det sitter representanter för svenska demokratiska rikspartier och accepterar detta. Vi moderater vägrar genom vår reservation att omyndigförklara bostadsrättsföreningarna och deras styrelsemedlemmar på detta sätt. Vi finner majoritetens ställningstagande mot vår reservation helt obegripligt i en upplyst tid och i ett demokratiskt, upplyst land. Skall verkligen mogna, omdömesgilla människor inte anförtros att vårda sina egna angelägenheter? Skall inte enskilda föreningar själva få fatta demokratiska beslut om huruvida och i vilken utsträckning de vill vara kopplade till någon bostadsrättsorganisation? Fru talman! Detta tekniska betänkande rymmer mycket mer än tekniken. Det rymmer förmynderi, ofrihet och oförmåga att se den enskilda människans mognad, ansvar och omdöme. Vi moderater vänder oss mot en sådan människosyn. Därför har vi anmält 14 reservationer mot utskottsmajoritetens förslag. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som berör hyresrätten. Folkpartiet står bakom de skrivningar som utskottsmajoriteten har gällande hyresrätten. I betänkandet behandlas även bostadsrättsfrågor och ägarlägenheter. Där står Folkpartiet bakom ett antal reservationer som jag återkommer till. Allra först vill jag säga att det inom bostadspolitiken finns några viktiga principer som jag tycker att det är angeläget att arbeta för: 1. Alla skall ha tillgång till en bra bostad. 2. De boende skall ges möjlighet till ökat inflytande och större valfrihet. 3. Pressa kostnaderna för byggandet. 4. Tillämpa bruksvärdesprincipen. Enligt Folkpartiet är detta viktiga delar inom bostadspolitiken. Därtill skall inte staten genom ekonomiska styrmedel eller administrativa regleringar gynna eller missgynna vissa upplåtelseformer, bostadstyper eller fastighetsägare. Med andra ord: Samhället bör eftersträva neutralitet mellan olika bostadsformer. I dagens betänkande tar vi bl.a. upp två reservationer som Folkpartiet står bakom som gäller bostadsrättsfrågor. Det handlar om reservationerna 9 och 10. Dessa reservationer tar upp kravet på att skapa neutralitet mellan olika boendeformer. I det här fallet handlar det med andra ord om att skapa likvärdiga villkor för bostadsrättsinnehavare som för villaägare. Om detta skall ske, måste exempelvis pantvärdet på bostadsrätter öka som föreslås i reservation 9. Genom en sådan ordning kommer bostadsrättsinnehavare att kunna göra ränteavdrag i sina inkomstdeklarationer på samma sätt som villaägare. Det är också viktigt att en utvärdering av reglerna om förstärkning av bostadsrättens pantvärde kan genomföras, något som föreslås i reservation 10 och som ju även den parlamentariska utredningen om bostadspolitiken, helt enigt vad jag förstår, för några månader kom fram till. I reservation 13 tas ägarlägenheter upp. Jag vill här påminna kammaren om att den tidigare fyrpartiregeringen hade arbetat fram ett lagförslag till ägarlägenheter 1994. Den efter valet tillträdande sregeringen har stoppat detta. Det beklagar jag. Vad är det för fel på tanken att även den här boendeformen, ägarlägenheter, i valfrihetens namn skall kunna finnas på den svenska bostadsmarknaden? Fru talman! Jag yrkar slutligen bifall till reservation 9. Folkpartiet står självfallet bakom även de övriga reservationerna som vi har undertecknat i det här betänkandet.

Fru talman! Detta betänkande handlar bl.a. om människors möjlighet att behålla sina hyreskontrakt vid betalningsförsummelse. Reglerna är hårda om de används i sin helhet av fastighetsägare. Dessa regler vill jag mjuka upp och göra mer rimliga. Verkligheten talar sitt tydliga språk i denna fråga. Göteborg konstaterade man att hälften av göteborgarna inte hade några pengar kvar när nödvändiga utgifter som mat och hyra m.m. var betalda. 25 % sade att de hoppade över att betala någon räkning varje månad för att det inte gick ihop ekonomiskt. 1997 är inte ett år som lättar på trycket precis. Sänkta bostadsbidrag, fortsatt ökning av egenavgifter, höjning av elskatten, m.m. kommer att påverka människors ekonomi negativt. Om hyreskontraktet sägs upp skall socialnämnden intyga och garantera att hyran blir betald inom tre veckor. Trycket på socialförvaltningarna har ökat betydligt, och det är inte så lätt att få komma dit omedelbart. Många vill inte heller vända sig till de sociala myndigheterna för att be om hjälp. Trycket på framför allt storstadsregionerna när det gäller att få fram bostäder ökar, inte minst på grund av det låga nybyggandet. Det kommer att göra det lättare för fastighetsägare att välja och vraka mellan sina hyresgäster. Vi anser att man skall förlänga återvinningsfristen till fyra veckor och att man skall se över de särskilda skälen för att säga upp en hyresgäst. Då får vi en humanare bostadspolitik. Detta tyckte även Socialdemokraterna under den borgerliga regeringens tid, men tydligen inte i dag, inte nu längre. Att vara andrahandshyresgäst när det gäller rätten till hyreskontrakt är att leva mer eller mindre rättslöst. Inte förrän efter två år gäller samma regler som för förstahandskontrakt vid betalningsförsummelse. Tyvärr är ett andrahandskontrakt många ungdomars enda chans att få ett eget boende, vilket blir mycket osäkert om man vid något tillfälle missar en hyresinbetalning. Detta är orättvist och inkonsekvent. Reglerna för lokalhyresgäster är hårdare än för de boende. Detta är onödigt och kan leda till problem för t.ex. en företagare med ett nystartat företag som vid något tillfälle hamnar i ekonomisk knipa. Att bli av med sin lokal drar ju också undan möjligheten för att bedriva verksamheten. Här bör samma regler gälla som för de boende. Att vara bostadssökande har inte blivit en lätt uppgift efter alla förändringar som har gjorts under de borgerliga regeringsåren. Socialdemokraterna har blundat för dessa problem och hänvisar till den bostadspolitiska utredningen. Tyvärr kommer inte den med några nya förslag i den här frågan. Problemet skall tydligen växa i takt med att bostadsbristen ökar i våra tillväxtregioner. Otaliga är de som lurats av oseriösa privata s.k. bostadsförmedlare. De upprättar bostadsköer, säger sig förmedla bostäder, tar in avgifter och försvinner sedan utan att någon får vare sig pengar tillbaka eller någon lägenhet. Hur länge skall detta få fortsätta utan att några åtgärder vidtas? Om ni socialdemokrater inte vill ha bostadsförmedling i kommunal regi så bör ni väl ändå se till att de som håller på med förmedlingsverksamhet är seriösa och har t.ex. någon form av auktorisation. Vänsterpartiet kräver att om kommuninvånarna i en kommun vill ha en kommunal bostadsförmedling skall de ha rätt till det. Då krävs en lagstiftning på området. Sedan lagstiftningen försvann har antalet bostadsförmedlingar lagts ned i rask takt. 1992 fanns det 83. Vid årsskiftet 1995/1996 fanns det 43. I 215 kommuner finns ingen som helst organiserad verksamhet. I dag finns ett fåtal kommunala förmedlingar kvar, och deras verksamhet bygger på frivilliga avtal med både kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare. I t.ex. Stockholm, där jag besökt den kommunala bostadsförmedlingen, säger man att denna frivillighet tyvärr inte fungerar på ett bra sätt. Varken de kommunala bolagen eller de privata lever upp till de överenskommelser som gjorts med förmedlingen. I takt med att trycket på bostadsbolagen ökar när det gäller att klara sin ekonomi blir naturligtvis de kommunala bolagen mer och mer benägna att få ekonomiskt starka hyresgäster till sina hyreskontrakt. Det är en utveckling som oroar och som ökar segregationsproblemen. Här behövs naturligtvis en bostadsanvisningslag som ger den kommunala bostadsförmedlingen rätt till ett visst antal både privata och kommunala bostäder som ett sätt att skapa tryck på att de frivilliga överenskommelserna följs. Förmedlingsverksamheten skall naturligtvis utvecklas och förnyas med ett bättre samarbete mellan kommunens enheter, fastighetsägarna och de bostadssökande. Ett annat allvarligt problem är att när bostadssökande hänvisas till olika hyresvärdar för att söka en bostad vet man inte vilka regelsystem som gäller. Man får inte en likvärdig behandling och hänvisas till olika kösystem. Ett stort mått av godtycke blir det som avgör vem som får en bostad eller ej. Detta är inte godtagbart, och här måste de lagar och regler till som ger rättvisa möjligheter att skaffa en bostad. En godtycklig behandling, där den bostadssökande skall stå med mössan i handen eller behöva besvara t.o.m. integritetskränkande frågor, vilket faktiskt förekommer, är inte förenligt med vår svenska syn på bostadspolitiken. Blir det någon förändring beträffande dessa frågor? Och hur vill ni socialdemokrater ha det egentligen? Vänsterpartiet har i alla fall sin inställning klar. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 16.

Fru talman! För oss i Miljöpartiet är bostaden inte en vara som vilken annan som helst skapad för att köpas och säljas helt efter marknadens principer om tillgång och efterfrågan. Bostaden betyder för de flesta av oss trygghet, rekreation och vila, en plats för gemenskap och fest. Själva boendet, som också inkluderar näromgivningen, spelar en central roll i människors liv. Att ha en bostad, ett hem, borde vara en självklar mänsklig rättighet. Just denna rätt till ett hem drev den svenska delegationen under FN:s Habitatkonferens i Istanbul förra året. att alla skall kunna bo i goda bostäder till rimliga kostnader inom ekologiskt hållbara ramar och att boendemiljön skall kunna bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Fru talman! Hyressättningen skall enligt min mening i viss mån avspegla människors prioriteringar vad gäller utrustnings och lägesfaktorer m.m., men skall alltså inte helt kunna släppas fri. I dag finns det knappast någon "billig" lägenhet att få tag i. Alla lägenheter är dyra, många för dyra. De sänkta räntorna för fastighetsägarna borde nu i stället få genomslag i form av en hyressänkning för hyresgästerna. När sker detta? Miljöpartiet står i huvudsak bakom utskottsmajoritetens förslag i betänkandet utom i två frågor. I Miljöpartiets motion 1996/97:Bo209 varnar vi för effekterna av helt fria marknadshyror. Diskussionen och framlagda förslag i den riktningen har oroat många hyresgäster, särskilt de mest utsatta. Om marknadsprinciperna helt får styra kan man förmoda att det blir en snabb förmögenhetsöverföring till privata fastighetsägare, höjda hyror och kraftigt försämrade möjligheter för många att få det boende som de behöver. Det i sin tur skulle förstärka boendesegregationen, med allvarliga sociala konsekvenser för samhället. I Stockholms innerstad t.ex. skulle de 270 000 boende snart utgöras av huvudsakligen välbeställda hushåll. Det behövs ett tak i hyressättningen. Därför anser jag att det är viktigt att markera att vi i Miljöpartiet inte accepterar helt fria marknadshyror. För tids vinnande yrkar jag dock inte bifall till den reservationen. Fru talman! Om ägarlägenheten som upplåtelseform har vi i Miljöpartiet tidigare motionerat i form av krav på laglig förtursrätt vid försäljning av hyresfastighet. Samtidigt är jag mån om att betona att bättre möjligheter för hyresgäster att ta över sina lägenheter inte minskar vårt krav på ett fungerande bestånd av hyresrätter - inkluderande kommunala bostadsbolag, den s.k. allmännyttan - och en fortsatt uppmuntran vad gäller den kooperativa hyresrätten. I detta betänkande behandlas två motioner som är väckta av Moderaterna och Kristdemokraterna och som handlar om ägarlägenheten som en ny upplåtelseform. Trots att jag nog inte riktigt har samma bevekelsegrunder som de andra partierna stöder jag reservationen, som innebär att regeringen bör återkomma med ett förslag i frågan.

Fru talman! Det har pratats mycket om ägarlägenheter. Per Lager är en av dem som tagit upp den frågan. Jag skulle vilja höra litet grand om vad det är som är så bra med ägarlägenheter jämfört med t.ex. bostadsrättsföreningens verksamhet, som ju är en typ av kollektivt ägande. Jag har studerat det som hänt i Storbritannien under de senaste 10-15 åren. Där har det varit en kraftig satsning på försäljning av kommunala lägenheter som omvandlats till ägarlägenheter. Resultatet är ganska katastrofalt. Antalet hemlösa har fördubblats. Människor med problem som har att göra med att de inte klarar kostnaderna med ägarlägenheter har ökat dramatiskt. Bostadsbidragskostnaderna har sjufaldigats. Jag skulle alltså gärna vilja höra vad det är som från Miljöpartiets synpunkt är så positivt och så fantastiskt bra med ägarlägenheter.
Fru talman! Jag vill inte hävda att ägarlägenheten är så fantastiskt bra, men ägarlägenheten som upplåtelseform är ytterligare en möjlighet som man skulle kunna använda sig av. Jag tror inte att det är så hemskt många som berörs. Vår tanke med ägarlägenheten är bl.a. möjligheten för en hyresgäst att få ta ett större ansvar för sitt boende. Vi har kopplat detta till olika villkor. Det blir ju fråga om gemensamma anläggningar - en ekonomisk förening bildas om man tar över sin lägenhet tillsammans med andra. Det handlar om hyreshus med fler än tre lägenheter som frivilligt säljs av privatpersoner. Ägarlägenheten är alltså bara en upplåtelseform bland flera. Jag tror inte att den blir så omfattande, men jag tycker att den skall finnas med på marknaden.
Fru talman! Problemet är att ägarlägenheten - inte av Per Lager, men från annat håll - framställts som ett slags lösning på segregationsproblematiken. Hej och hå! Bara vi fixar detta, så löser sig problemen i miljonprogramområdena. Jag tror inte ett dugg på det resonemanget. Per Lager talade om den kollektiva anläggningen, men vi har redan en sådan form. Vi har ju den kooperativa hyresrätten. Varför kan vi inte utveckla den i stället för att gå in på helt andra saker som jag anser har betydligt mera med marknadstänkande att göra och som visar på en helt annan syn på boendet? Jag anser att bostaden i första hand är en social rättighet, inte en marknadsvara. Jag hoppas att Per Lager delar den uppfattningen.
Fru talman! Jo, i stort sett har jag samma idéer som Owe Hellberg när det gäller boendet. Vi ser på nästan samma sätt på boendet. Bostaden är alltså inte en vara utan något som är beständigt och som är fyllt med ansvar. Att ägarlägenheten som en upplåtelseform finns med tycker jag inte på något sätt motsäger det som jag nämnt. Ägarlägenheten är bara en av flera upplåtelseformer och jag tycker att den skall finnas med. Det kan nämligen vara så på en del ställen att andra upplåtelseformerna inte fungerar så bra, medan just ägarlägenheten fyller en funktion.

Fru talman! Utskottet behandlar i detta betänkande förslag i motioner, huvudsakligen från den allmänna motionstiden, rörande hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, expropriation, ägarlägenheter, förvärv och förvaltning av hyresfastigheter, bostadsförmedling och annan bostadsanvisning. Många av de motioner som berör detta område skulle jag vilja beteckna som gammal skåpmat. Så sent som för en månad sedan debatterade vi här i kammaren hyreslagens utformning och en moderat motion om möjligheten att teckna individuella hyresavtal som gör det möjligt för hyresvärden att välja sina hyresgäster. Utskottet har inte ändrat åsikt. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Jag kan också konstatera att många av de frågor som tas upp i motionerna är, eller har varit, föremål för utredningar och att de nu bereds i Regeringskansliet. Främst gäller det hyreslagen och hyresförhandlingslagen, men det gäller också förvärv och förvaltning av hyresfastigheter och expropriationslagen. Jag har därför valt att litet grand beröra bostadsrätten. Det finns motioner och reservationer från bl.a. Moderaterna som berör bostadsrättens värde som pant. Moderaterna vill att en långivare som tar i anspråk en pantsatt bostadsrätt bör få ovillkorlig rätt till inträde i föreningen och till andrahandsuthyrning. Riksdagen beslutade hösten 1995 om ändringar av bostadsrättslagen som syftar till att stärka bostadsrättens pantvärde. I riksdagens protokoll från den 13 december 1995 kan man ta del av beslutets innehåll. En juridisk person har tillagts en rätt att under tre år utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den juridiska personen förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning och då hade panträtt i bostadsrätten. Till denna rätt är kopplad en rätt att upplåta den i bostadsrätten ingående lägenheten i andra hand. Detta beslut är en anpassning till de regler som gäller dödsboens rätt att utöva bostadsrätt efter en avliden.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 I en kd-motion föreslås att bostadsrättshavaren personligen skall svara för sin del av hela bostadsrättsföreningens belåning. Syftet är naturligtvis att bostadsrättshavaren skall kunna dra av räntekostnaderna i sina inkomstdeklarationer. Jag vill påpeka att det enligt nuvarande lagstiftning inte föreligger något hinder för en bostadsrättsförening att ordna det så att medlemmarna i stället för föreningen står som låntagare. I den bostadspolitiska utredningen Bostadspolitik 2000 föreslår man att bostadsrättens behandling i skattelagstiftningen ses över. Så vi får säkert anledning att återkomma till denna fråga. Det finns ett par motioner som tar upp behovet av ett centralt bostadsrättsregister och huvudmannaskapet för detta. Några motioner kräver att vi redan nu skall göra en utvärdering av reglerna i bostadsrättslagen. Den nya lagen trädde i kraft så sent som den 1 januari 1996, och utskottet anser inte att det är meningsfullt att göra en utvärdering så snart efter ett ikraftträdande. När det gäller kravet på ett centralt bostadsrättsregister pågår redan ett utredningsarbete. Frågan om huvudmannaskapet ingår i detta uppdrag. Fru talman! Kravet på att ägarlägenheter skall införas som ny upplåtelseform är tydligen en av de få frågor som kan ena de borgerliga partierna. Jag kan konstatera att samtliga står bakom reservation 13. Jag och utskottsmajoriteten har inte heller i denna fråga ändrat uppfattning. Det finns inget behov av ytterligare upplåtelseformer. Till sist vill jag beröra den del i betänkandet som tar upp frågan om bostadsförmedling och annan bostadsanvisning. Det finns en socialdemokratisk motion och ett par vänstermotioner som har intressanta innehåll och förslag. Dels handlar det om samhällsinsyn i privata förmedlingar, dels handlar det om möjligheten för människor med olika bakgrund och inkomster att hyra en bra bostad, även i ett attraktivt läge. Inrikesdepartementet har tagit initiativ till diskussioner med bostadsmarknadens parter angående bostadsförsörjningen. Den bostadspolitiska utredningen berör också frågan om bostadsförsörjningen. Utredningen menar att om inte kommunerna kan klara sitt bostadssociala ansvar bör vi ge dem en lagstödd möjlighet till förmedlingsrätt för privata hyresbostäder, men i nuläget finns det inte skäl för denna lagreglering. Jag hoppas att vi får möjlighet att återkomma i denna fråga när propositionen om den framtida bostadspolitiken skall behandlas. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Fru talman! Först vill jag ta upp några i mitt tycke litet besynnerliga skrivningar i utskottstexten. Vad gäller betalningsförsummelser hänvisar utskottet till den pågående utredningen om hyreslagen. Man skriver att det inte är fel på reglerna utan att det är det kärva ekonomiska klimatet som orsakar problemen. Jag vill vända på det och säga: Har vi så svåra ekonomiska problem måste man naturligtvis anpassa regelsystemen efter detta, så att inte människor hamnar snett i tillvaron eller råkar ut för ett onödigt lidande. Eller är det så att vi skall fixa arbetslösheten och det kärva ekonomiska läget i morgon eller under det närmaste halvåret? Det verkar vara ett ganska bakvänt resonemang. Vad gäller andrahandskontrakt säger utskottet att om man skall få lättare regler vid betalningsförsummelser åker man ju på hela besittningsskyddet, och det har ju innehavarna av andrahandskontraktet inte begärt. Mycket märkligt! Skall det vara ett argument för att inte ge dem samma möjligheter som andra med förstahandshyreskontrakt? Vi kräver att man skall titta på den här saken och komma tillbaka med förslag. Vad gäller bostadsförmedlingarna finns inga förslag från den bostadspolitiska utredningen. Jag har varit med och pratat om det här. Det finns inga nya tag. Problemen finns. Lena Larsson, besök Stockholms stads bostadsförmedling, och lyssna på vad de säger!
Fru talman! Owe Hellberg talar med utgångspunkt i en utredning. Jag menar att vi skall avvakta en proposition innan vi här i kammaren tar diskussionen om de här två frågorna gällande hyresrätten. Vi får säkert anledning att föra den diskussionen vidare. Vad gäller bostadsförmedlingarna finns en passus i utredningen som säger just det jag tog upp i mitt anförande, att om kommunerna inte kommer att klara av att ta sitt bostadssociala ansvar skall frågan lyftas, för att ge kommunerna en lagstödd möjlighet till bostadsanvisning. Jag tycker att vi kan avvakta även den frågan. Det är den principen vi följer. Vi avvaktar propositioner som vi vet är på gång, och sedan kan vi diskutera saken. Jag har litet svårt för att bara Stockholmsanpassa resonemanget. Detsamma borde ju gälla Owe Hellberg. Vi kan inte bara titta på vad som händer i Stockholm, även om Stockholm naturligtvis är ett särfall, utan vi måste se till hela landet, till dem vi representerar.
Fru talman! Problemen fokuseras naturligtvis till de områden där bostadsköerna växer. Vi vet ju hur situationen är i många andra delar av landet - där ha man inte de här problemen. Man måste naturligtvis ta hänsyn till detta. Jag väntar fortfarande på att något skall hända. Jag har väntat i två och ett halvt år nu, men inget händer. Det kommer troligtvis inte att hända något framöver heller. Dessutom får nu tyvärr oseriösa bostadsförmedlare, som lever på att folk inte kan söka bostad på ett just och normalt sätt, fortsätta med sin verksamhet och lura många, många fler. Skall vi behöva se reportage om det i tidningar och även fortsättningsvis få brev om den här saken?
Fru talman! Naturligtvis håller jag med Owe Hellberg vad gäller de oseriösa bostadsförmedlingarna, som hela tiden skor sig på andras bekostnad. Men det är inte detta vi diskuterar här i dag - det gäller motioner. Jag vill avvakta propositionen som kommer och se innehållet i den och med utgångspunkt i den kanske ta en diskussion om detta. Dessutom, Owe Hellberg: Det är inte bara i Stockholm det finns köer. Det finns också på andra ställen. Så det går inte att bara se till Stockholmsområdet i diskussionen.
Fru talman! Lena Larsson inledde sitt anförande med att påpeka att de motioner som var fogade till betänkandet var att betrakta som skåpmat. Jag vet inte om det är beröm eller kritik, men i mitt skåp är maten god. Jag hoppas alltså att hon menade att det var bra motioner. I sitt anförande framhåller Lena Larsson att man inte kan godkänna Moderaternas synpunkter på individuella avtal. Nej, det var det jag också sade i mitt huvudanförande. Socialdemokraterna tillmäter inte den enskilde förtroendet att förhandla om sina egna avtal. Man kan gå ut på marknaden och hyra bilar, kontorsutrustning och det ena och det andra. Då behövs inte någon mellanhand, utan det går bra att teckna ett avtal efter det att man förhandlat fram hyresvillkoren. Men just när det gäller bostäder kan inte individen sätta sig och förhandla med en motpart, i detta fall hyresvärden. Det begriper inte jag. Jag har en helt annan människosyn. Jag tror faktiskt att folk kan förhandla för sig själva, om de önskar det. Men skulle de önska biträde av något slag, skall de också ha rätt att kalla sådant. Detta gäller naturligtvis även för hyresvärdar. Sedan säger Lena Larsson att när det gäller bostadsrätters pantvärde har man skrivit in treårsmöjligheten för juridiska personer. Det vet jag. Men varför kan inte samma regler gälla för den enskilde? Måste jag bilda aktiebolag bara för att få denna rätt? Jag tycker att det är självklart att den enskilde skall ha samma möjligheter i ett sådant övergångsskede som inträder när man behöver en pant.
Fru talman! Ja, Stig Grauers, jag kallade det för skåpmat. Men jag sade gammal skåpmat, och den är inte alltid så god. De exempel på valmöjligheter som Stig Grauers tar upp hela tiden belyser egentligen vad boendet betyder i ett moderat sammanhang. Det betyder naturligtvis också att om man har pengar i sin ficka och kan köpa sig en valmöjlighet, så är det helt okej. Stig Grauers tog som exempel i sitt anförande att man kunde välja om man ville ha sommarstuga och en enklare lägenhet eller om man ville bo i en lyxlägenhet. Hur många kan göra detta val? Hur många kan välja mellan ett sommarhus och en lyxlägenhet? Det är inte många. Nu i repliken jämförde Stig Grauers boendet med bilar. Jag förstår inte Moderaternas sätt att se på boendet. För mig är det grundläggande i mitt liv att jag har ett bra boende.
Fru talman! Det är riktigt, som Lena Larsson säger, att vi verkligen hyllar valfriheten. Vi gör det av det enkla skälet att människorna efterfrågar mer valfrihet. Det är faktiskt så att människor vill ha möjlighet att välja. Nu säger Lena Larsson att det bara är de som har pengar som har möjlighet att välja. Jag nämnde inte något om den enskildes ekonomi över huvud taget när jag presenterade vårt förslag. Det enkla skälet är att det är den enskildes sak att avgöra vad vederbörande vill lägga sina pengar på - en enklare lägenhet och ett fritidsboende eller enbart en kanske dyrare och exklusivare lägenhet som har ett högre pris. Det är den enskilde som skall få lov att välja. Detta tycker jag är så viktigt. Sedan tog jag upp att man kan hyra andra saker än t.ex. lägenheter och att det inte krävs något biträde för att teckna sådana avtal. Jag tog exemplen med bilar, kontorsutrustning osv. Det vara bara exempel på att den enskilde då tilltros att teckna avtal utan biträde. Denna tilltro tycker jag att vederbörande skall ha även när det gäller bostadsavtal.
Herr talman! De som Stig Grauers talar för är naturligtvis en hel del i samhället. Men det finns ju också en hel del människor som varken har förmågan eller möjligheten att välja. Det är ju dem vi är till för. Vi skall skapa regler och lagar som skyddar dem, så att de också har möjlighet till ett bra boende och en trygghet i sitt boende. Det är väldigt viktigt att det sker en reglering redan från början. Det är inte så, som Stig Grauers sade i sitt anförande, att man i och med valfriheten att teckna ett individuellt hyreskontrakt är jämbördig. Jag förstår inte hur en hyresgäst någonsin skulle kunna vara jämbördig med en hyresvärd eller en fastighetsägare när ett hyresavtal skall tecknas. Jag förutsätter nämligen att fastighetsägaren eller hyresvärden är professionell på just detta område. Och vilken hyresgäst är det?

Fru talman! När det gäller gammal skåpmat, som Lena Larsson tog upp i en kommentar, uppfattar jag det litet annorlunda. Det måste väl ändå betyda att man i dag accepterar det som den tidigare, borgerliga regeringen genomförde men som Socialdemokraterna då bestämt var emot, medan Vänsterpartiet däremot vill göra återställarna. Jag antar att den gamla skåpmaten bestod i ytterligare återställare. Anledningen till att den gamla skåpmaten är accepterad av Socialdemokraterna i dag är ju att vi från Kristdemokraternas sida är överens om väldigt mycket av det som har med hyresrättsfrågorna att göra. Därför skall jag inte direkt beröra dessa. Från Kristdemokraternas sida tycker vi ändå att det är angeläget att det finns förutsättningar för valfrihet mellan olika boendeformer, såsom hyresrätt, bostadsrätt och naturligtvis också äganderätt. Helt logiskt tycker vi också att kooperativ hyresrätt, som vi prövat på försök under ett antal år, nu bör bli permanent och likvärdig som alternativ för boende. Likaså bör möjligheten att äga sin lägenhet, som diskuterats i åratal, nu släppas fram på den svenska marknaden - det som vi brukar kalla för ägarlägenheter. Det är naturligtvis också eftersträvansvärt att olika boendeformer och ägarförhållanden finns representerade i ett och samma bostadsområde. Det skapar bättre förutsättningar för en allsidig befolkningsstruktur. Kristdemokraterna har under hela sin tid här i riksdagen påtalat rimligheten i att stärka bostadsrätten och att mer likställa den med egnahem. I detta betänkande behandlas en motion från Kristdemokraterna liksom motioner även från andra partier, som just berör hur man på olika sätt kan stärka bostadsrätten. När det gäller att stärka bostadsrätten som boendeform har diskussioner och utredningar avlöst varandra under senare år. Bostadsrättsvärderingskommittén kom med sitt förslag 1992. Fastighetsbeskattningsutredningen sade sitt 1994. Till detta kan nu också läggas den parlamentariska bostadspolitiska utredningen, som lämnade sina förslag i höstas. Dessutom har utskottet upplysts om att Justitiedepartementet överväger ett nytt utredningsuppdrag om en genomgripande och allmän översyn av bostadsrättslagen. Med hänvisning till bl.a. pågående utredningar avstyrker utskottsmajoriteten samtliga motionsyrkanden. Således avstyrks Kristdemokraternas förslag som gäller förstärkning av bostadsrättens pantvärde, upprättande av ett allmänt bostadsregister och personligt låneansvar för bostadsrättshavare - frågor som på olika sätt finns med i de utredningar som jag berört. Men, som Lena Larsson redan har påtalat, finns det säkert anledning att så småningom återkomma till dessa frågor. Man avstyrker också återigen vårt förslag om att skapa möjligheter till ägarlägenheter. Fru talman! Vi kristdemokrater är öppna för frihet och mångfald även på det bostadspolitiska området. Att behandla olika boendeformer likvärdigt och låta människor själva fatta beslut om vilket boende som passar dem bäst tycker vi är självklart. Detta skapar också trygghet och trivsel. Det är sådana möjligheter vi vill hjälpa till att skapa med våra motioner, även när det gäller boendeområdet. Fru talman! Jag vill yrka bifall bara till en reservation. Självfallet står vi även bakom våra andra reservationer. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 10.
Fru talman! Nej, det finns ingen gammal skåpmat kvar. Den är utbytt mot en alldeles ny maträtt, som jag inte tycker är särskilt smaklig till de största delarna. Jag vill gärna ställa tillbaka delar av den gamla maträtten och krydda resten med nya infallsvinklar och litet utveckling när det gäller boendeplaneringsprogram och bostadsförmedlingsfrågor. Jag vill väva in detta i nya mönster och utveckla det som vi en gång hade, inte avveckla, som Ulf Björklund och hans gäng gjorde under den borgerliga regeringstiden. Var det någonting ni lyckades med var det faktiskt att genomföra ett systemskifte i bostadspolitiken. Tyvärr har Socialdemokraterna inte upptäckt det ännu, verkar det som.
Fru talman! Det var precis det jag sade. Owe Hellberg sade det själv. Det handlar om nytänkande och om att våga släppa det gamla som inte längre har den funktion som det kanske hade när det var nytt. Det gäller att våga, som sagt var, och börja skapa någonting nytt. Det var det den förra regeringen gjorde. Det har Socialdemokraterna insett i dag. Därför uttrycker man sig på detta sätt. Vänsterpartiet är i detta fall litet opportunistiskt, kanske för att locka med sig ett antal väljare framöver. Vad vet jag? Man har ännu inte upptäckt att utveckling faktiskt handlar om att våga. Det kan ibland kännas som om man tappar fotfästet en liten stund, men vågar man inte förlorar man kanske sig själv.
Fru talman! Nej, det är inte utveckling att se till att marknadshyror och annat kommer allt närmare. Det blir nyproduktionshyror med orimliga nivåer för de allra flesta hyresgäster. Det är inget nytänkande. Det är ett avvecklande av en social bostadspolitik. Tyvärr har ni, Ulf Björklund, en annan syn på bostaden och på de bostadssökande. Bostaden är en social rättighet för Vänsterpartiet, och kommer så att vara i alla tider. Den typen av utveckling vill vi inte alls ha.
Fru talman! Vi är överens om det som har med marknadshyror att göra. Det kan väl ändå inte vara mig Owe Hellberg vänder sig till när han talar om marknadshyror. Jag har inte pratat om marknadshyror. Jag är i princip för bruksvärdeshyror, även om det inom den ramen kan finnas faktorer som vi kanske bör vikta litet annorlunda, t.ex. lägesfaktorn. Det är ju en sådan utveckling på gång. Det var missriktat. Frihet och sociala rättigheter nämndes. Det är precis det vi menar när vi säger att det skall finnas en frihet för människor att välja. De kan t.ex. välja kooperativ hyresrätt, som vi ju prövar, eller kanske också ägarlägenheter. Människor klarar faktiskt att själva hemma vid köksbordet resonera sig fram till vad som passar dem bäst. Det är den mångfalden och den friheten vi efterlyser. Det handlar om att våga något för framtiden och om en utveckling som kanske känns påfrestande. Det har vi märkt. Så var det för s. Men dit har än så länge inte Vänsterpartiet kommit.

Herr talman! Siw Persson har ställt ett antal frågor till mig om våldet mot kvinnor. I sin interpellation nämner Siw Persson att våldet mot kvinnor har ökat. 1987-1994 har ökat med i genomsnitt 16 %. Det är riktigt att antalet anmälda våldsbrott ökat mycket under 1990-talets första fem år. Enligt Brottsförebyggande rådets preliminära brottsstatistik för 1996, tycks emellertid denna utveckling ha planat ut något. Enligt BRÅ:s statistik minskar särskilt den brottskategori som utgörs av misshandel av kvinnor. Minskningen är 2-3 % jämfört med föregående år. Detta är naturligtvis glädjande, liksom att de anmälda sexualbrotten minskar något jämfört med 1995. Som vanligt när brottsstatistik skall tolkas, måste dock stor försiktighet iakttas när slutsatser skal dras. Siw Persson påpekar själv att just denna typ av våldsbrott uppvisar stora mörkertal. Men jag tror ändå att den ökade uppmärksamhet som samhället, bl.a. polisen, riktat mot våldet mot kvinnor, har bidragit till att såväl denna brottslighet som mörkertalet har minskat. Jag utgår också från att polisens ändrade arbetsmetoder har haft stor betydelse för framgången. Genom det brottsförebyggande och problemorienterade arbetet har förhoppningsvis nya brott förhindrats och benägenheten att anmäla brott ökat. Siw Persson vet att målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Kampen mot våldsbrottsligheten har därför en längre tid varit ett prioriterat område för polisen. Att brottsoffrens ställning skall stärkas är också något våra myndigheter inom rättsväsendet skall arbeta för. Självfallet spelar det stor roll hur man som brottsoffer blir bemött av polisen och vilka möjligheter det finns att få hjälp och stöd genom t.ex. kvinnojourer. Ansvarsfördelningen inom regeringen innebär att Siw Perssons fråga om ett ökat stöd till kvinnojourerna egentligen borde ha riktats till Margot Wallström. Jag har fått veta att det förberedande budgetarbetet inom Socialdepartementet just har inletts. Frågan om ytterligare anslag till kvinnojourerna kommer att diskutera i det sammanhanget. Eftersom jag inte vill föregripa den diskussionen, kan jag inte nu säga någonting i den delen. Siw Persson undrar också om regeringen tänker föreslå en skyldighet för polisen att underrätta en kvinna om möjligheten att få ett målsägandebiträde och begära besöksförbud. I förundersökningskungörelsen finns bestämmelser om underrättelse till målsägande i 13 a-c §§. Enligt 13 a § gäller att om ett brott är sådant att ett förordnande av ett målsägandebiträde kan komma i fråga, så skall målsäganden så snart som möjligt underrättas om de regler som gäller för det. Detsamma gäller i fråga om besöksförbud. Den som har utsatts för sexuella övergrepp har i de allra flesta fall rätt att få ett målsägandebiträde. En kvinna som utsatts för våld av en närstående har också mycket vidsträckta möjligheter att få ett målsägandebiträde. Polisen har alltså redan i dag en skyldighet att informera om rätten till målsägandebiträde i de fall Bestämmelsen har i nuvarande lydelse gällt sedan den 1 juni 1994. Redan innan dess, sedan den 1 juli 1988, har det funnits en bestämmelse om att en målsägande skall underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde om brottet är sådant att ett målsägandebiträde kan komma i fråga. Nästa fråga som Siw Persson ställer är om regeringen ämnar vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna hos polisen för den här kategorin brottslighet. Att öka snabbheten och kvaliteten i brottsutredningsarbetet är självklart av central betydelse för en framgångsrik brottsbekämpning. Regeringen har därför i årets regleringsbrev för polisväsendet som ett övergripande mål för brottsutredningsverksamheten lagt fast att denna skall bli effektivare. En förutsättning för detta är att kompetensen hos personalen utvecklas kontinuerligt, men också att ny teknik kan tas i anspråk i brottsutredningsverksamheten. Ett bra förundersökningsarbete kräver också att samverkansformerna mellan polis och åklagare utvecklas. Regeringen har därför beslutat om mål och riktlinjer för hur åklagarväsendet och polisen bl.a. skall sköta sina prioriteringar och utveckla sina samverkansformer. Åklagarväsendet skall t.ex. aktivt medverka till att kompetens, arbetsmetoder och samarbetsformer inom närpolisens brottsutredande verksamhet utvecklas. Inom åklagar och polisväsendet pågår därför nu ett intensivt arbete som följts upp i Regeringen har också i regleringsbrevet ålagt polisväsendet omfattande återrapporteringskrav. Bl.a. skall polisen redovisa andelen uppklarade brott och genomströmningstiden för olika brottskategorier, t.ex. våldsbrottslighet. Polisen skall också redovisa de insatser som gjorts för att motverka våldsbrottsligheten t.ex. när det gäller brott mot kvinnor, barn och gamla. Även andelen oavgjorda våldsbrottsärenden som är äldre än 12 månader skall redovisas. Regeringen har således redan vidtagit en rad åtgärder av det slag som Siw Persson frågar efter. Förhoppningsvis kommer detta att fortsätta återspeglas i sjunkande siffror i brottsstatistiken och stigande siffror när det gäller andelen uppklarade brott.

Herr talman! Det sista som sades kan nog alla kvinnor ställa upp på, för det är väl en gemensam kamp som förs. Siw Persson väcker frågan om våld mot kvinnor nu, och justieministern ger svar om sådant som redan finns och som är positivt. Det har ju hänt mycket, särskilt med närpolisverksamheten. Jag har t.ex. läst en artikel om att polisen i Sundsvall nu skall utbilda 100 poliser för att verkligen inrikta sig på våldet mot kvinnor. Vi har också vid våra besök i justitieutskottet sett att det händer saker. Men jag är väldigt förvånad över att justitieministern inte säger ett enda ord om den kommission som tillsatts just för att utreda frågan om våld mot kvinnor och som har avlämnat sitt betänkande, Kvinnofrid. Beslutet att tillsätta kommissionen fattades på sommaren 1993. Man var klar i juni 1995. Sedan juni 1995 har ingenting hänt vad gäller Kvinnofrid. Av justieutskottet får vi veta att det kommer en proposition under året. Jag har inte agerat i frågan om våld mot kvinnor därför att jag hela tiden trott på de utmärkta förslagen. Varje gång jag läser dem tycker jag att de är perfekta. Där berörs just det som Siw Persson tar upp. Det gäller statistiken och mörkertalen och hur man skall göra i det avseendet. Vidare tas frågan om kvinnojourerna upp. Där finns det mycket ingående förslag. Man tar också upp frågan om handläggningen av brottsanmälan osv. Det är en totalt genomgripande belysning. Men, justitieministern, när kommer propositionen? Kommer den i slutet av året, eller kan det gå snabbare? Och varför har det här dröjt så lång tid? Frågan är ju så aktuell och har blivit ännu mera aktuell efter alla händelser.
Herr talman! Jag börjar med att kommentera Kia Andreassons förvåning över att jag inte redogör för Kvinnovåldskommissionens betänkande och den hanteringen. Anledningen är att jag har försökt att besvara Siw Perssons frågor som var betydligt precisare än så. Kvinnovåldskommissionens betänkande handlar mycket om behovet av utveckling beträffande hanteringen av kvinnovåldet i samhället. Mycket av det som där redogörs för har omhändertagits av de myndigheter som är direkt berörda. En del av de instruktioner som regeringen lämnar till myndigheten, bl.a. det som jag redogör för i mitt svar till Siw Persson, har sin utgångspunkt i det som Kvinnovåldskommissionen föreslår. Beträffande lagstiftningsfrågor och andra frågor av det slaget har jag tidigare här i kammaren haft anledning att svara att det kommer en proposition under hösten, men det är en proposition som hanteras av Socialdepartementet. Tillbaka till Siw Perssons frågor. Jag håller helt med Siw Persson om den beskrivning som hon gör av behovet av hur denna fråga skall hanteras av de myndigheter som ligger närmast till för att ge stöd och hjälp till kvinnorna. När det gäller frågan om hur polisen organiserar det här arbetet tror jag inte att det ingår i regeringens uppdrag att tala om hur de enskilda polismyndigheterna skall organisera sina tjänster. Jag tror att det viktigaste är att det blir en kompetenshöjning som omfattar alla på en polismyndighet som möter misshandlade kvinnor. Det gäller då inte enstaka personer som uppehåller en viss tjänst, utan det gäller praktiskt taget alla poliser som arbetar ute på fältet. Därför är kunskapsfrågan, som Siw Persson också uppehåller sig vid, väldigt viktig. Där håller jag med i alla delar. Jag skall nämna litet grand om den utbildning som pågår eller som planeras och som snart kommer att igångsättas. Det gäller särskild utbildning för polispersonal som tar upp anmälningar. Det är ju väldigt viktigt att i det känsliga läget ha personal som har rätt kunskap och rätt inställning. Jag tror att det är en mycket viktig utbildning. Det handlar också om utbildning av särskilda utredare, så att det finns personer med särskild kompetens för att utreda den här typen av anmälningar. Vidare är det fråga om utbildning för poliser och åklagare. Det är kurser under fem dagar. Man går igenom orsakerna bakom den här typen av problematik. Det gäller alltså offerfrågorna och gärningsmännen samt hur utredningen borde bedrivas. Vi planerar också en särskild utbildning inom den nya polisutbildningen. Det skall finnas ett särskilt utrymme för utbildning av det här slaget. Därutöver behövs det informationsdagar för de poliser som inte deltar i utredningsarbetet men som ändå stöter på den här problematiken, nämligen de som arbetar i yttre tjänst - i utryckningsverksamhet o.d. Vidare handlar det om utbildning som mera inriktas på användningen av tekniken, t.ex. videoteknik vid skadedokumentering. Polisen har också tagit initiativ till särskild utbildning för krishantering och när det gäller att föra svåra samtal. Här handlar det nog om att man ökar kompetensen för att hantera sådana här mänskliga relationer. Också när det gäller det mera projektartade utvecklingsarbete som pågår på sina håll och som Siw Persson var inne på när hon frågade om det blir mer av det är naturligtvis tanken att erfarenheterna av allt detta arbete - Frideborg i Norrköping, Varningsklockan som Uppsalapolisen arbetar med och det förbättrade kvinnoskyddet i Eslöv och Sundsvall - skall ligga till grund för ett slags modellbildning inom polisen. Det ingår i Rikspolisstyrelsens och i viss utsträckning också i Riksåklagarens uppgift att se till att denna kunskap sprids vidare. Man märker att så är fallet. Alla de här projekten får nämligen efterföljare på ort efter ort. Sekretessfrågan övervägs i Kvinnovåldskommissionens rapport och i arbetet med den proposition som kommer till hösten.

Herr talman! Jag sade inte, Siw Persson, att de var guruer. Det var Siw Perssons egen tolkning. Jag sade att just de avsnitt som Siw Persson har lyft fram skall behandlas ingående av kommissionen. Justitieministern säger att betänkandet Kvinnofrid kommer behandlas i Socialdepartementet. Är det riktigt att det också kommer att hamna i arbetsmarknadsutskottet? Jag förutsätter att de delar som berör t.ex. våldet kommer att behandlas även i justitieutskottet. Det som är så besvärligt när vi talar om ett samlat grepp över våld mot kvinnor är att det splittras upp och att det är vattentäta skott. Det framhävs i Kvinnofrid att resurserna måste samordnas och att det måste vara ett helhetsperspektiv. Jag är väldigt rädd att detta kommer bort om betänkandet bara hamnar i arbetsmarknadsutskottet för behandling och inte lyfts fram på det viset som det är tänkt. Jag skulle vilja ha svar på hur vi kommer att arbeta med det.
Herr talman! Beträffande utvärderingen av de olika projekt som pågår har jag inte kunskap om hur tidsplanerna ser ut för var och ett av dem. Det enda jag har en direkt uppgift om är det projekt som Uppsalapolisen bedriver och som kallas Varningsklockan. Där handlar det om att man dokumenterar lägenhetsbråk och ser till att de kommer in i registren så att nästa gång det går larm har man den kunskapen med sig. Det är det som är varningsklockan. Man vet att man har att hantera en problematik som kanske inte är ett vanligt enkelt lägenhetsbråk utan som det kan dölja sig mycket bakom. Det material som man tar fram och den metod som man utvecklar skall kunna användas på olika sätt inom Polisen. Där vet jag att en utvärdering skall ske och effekterna redovisas i juni. I övrigt kan jag inte ge några precisa svar, men det går säkert att få svar från polismyndigheterna. Vi skickar inte signaler från regeringen till Polisen. Vi gör mycket mer än så. Vi ställer krav. Vi anger de prioriteringar och satsningar som Polisen skall göra. Dessutom gör vi någonting som är nytt och som är förutsättningen för att kunna ställa tydliga krav från statsmakternas sida på myndigheterna. Vi kräver nämligen en återrapportering. Vi vill veta vad som har hänt sedan vi senaste gången talade om vad som är viktigt och hur vi ser på problematiken för att på det viset markera att ansvaret för att bedöma hur man praktiskt skall åtgärda de krav som statsmakterna ställer ligger på polismyndigheterna. Men vi vill veta hur man har omhändertagit uppgiften. Sedan kan vi omformulera våra krav. Kia Andreasson frågade hur Kvinnovåldskommissionens utredning hanteras. Jag måste protestera mot att det skulle vara några vattentäta skott. Socialdepartementet har huvudansvaret för propositionen. Det beror på att ett departement skall ha samordningsansvaret när det handlar om en proposition som spänner över sådana områden som behandlas i flera olika departement. Det betyder att Justitiedepartementet arbetar med de lagstiftningsfrågor och andra frågor som hör hemma i Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet med de frågor som hör hemma där. Likadant är det med de övriga departementen. Men samordningen, som är viktig, sköts av Socialdepartementet.

Fru talman! I Finanstidningen i höstas sade socialministern följande: Jag har ingenting emot privat vård. Det är väl utmärkt om man väljer entreprenör efter vad som bäst kan tillgodose de behov man har. Om man bedömer att det är kostnadseffektivt och att det hjälper patienterna till en större valfrihet är det helt okej. När sedan Landstingsförbundet presenterade en rapport som återigen visar att privat vård är billigare än offentlig vård fann jag anledning att fråga socialministern om hon är beredd att verka för privata vårdalternativ, som hon säger sig vara för. Vi vet att socialministerns partikamrater runt om i Sverige, som nu har fått de verktyg de behöver för att kunna sätta stopp för den privata vården, också gör det. Flera hundra privatläkare har redan försvunnit och trenden fortsätter samtidigt som vårdköerna växer. Vad svarar då socialministern i expressfart? Jo, hon säger att hon kommer att följa utvecklingen noga. Efter att ha lyssnat till socialministerns svar tycker jag att det korrekta svaret vore att socialministern inte har för avsikt att följa utvecklingen, utan snarare avvecklingen, av den privata vården. Inte på någon avgörande punkt är socialministern beredd att vidta åtgärder som gör att den privata vården kan utvecklas, än mindre hållas på den blygsamma nivå den har i dag. Regeringen är inte beredd att ta bort etableringsförbudet. Inte heller är man beredd att avveckla åldersgränsen och förbudet mot ersättningsetableringar. Som skäl anför socialministern att det har gått så kort tid sedan dessa förbud infördes av den socialdemokratiska regeringen - trots att socialministern också säger att knappast något vårdavtal har tecknats under förra året. Jag vill påminna socialministern om att när den socialdemokratiska regeringen beslöt att ta bort den fria etableringen hade den inte verkat mer än åtta månader, vilket regeringen också själv konstaterade. Nu har förbudet mot fri etablering och kravet på vårdavtal med landstingen varit i gång i 15 månader, alltså nästan dubbelt så länge. Men nu är tydligen tiden för kort för att socialministern skall vidta några som helst åtgärder, trots att vi alltså vet att knappast några vårdavtal har tecknats med privata vårdgivare under förra året. Däremot kan regeringen uppenbarligen tänka sig att låta landstingen, om de så vill, lämna läkarvårdsersättning till en vårdgivare som fyllt 65. Jag hörde häromdagen att över 350 läkare snart kommer att falla för 65-årsgränsen. Av dessa är landstingen beredda att endast låta 50 få fortsätta sin verksamhet. Så regeringens förslag kommer inte att ge den effekt som socialministern vill påskina i sitt svar till mig. I mitt landsting hotar nu gynekologbrist. Regeringen har, vad jag har förstått av tidningsartiklar i dag om den proposition som regeringen har fattat beslut om på morgonen, beslutat att landstingen inte får kräva remiss. Men även om man har beslutat om detta, något som vi moderater krävde från början, kommer det ju inte att hjälpa. Snart kommer det nämligen inte att finnas några privata gynekologer att gå till för oss kvinnor. På min fråga om vilka åtgärder som socialministern i övrigt är beredd att medverka till med anledning av Landstingsförbundets rapport är det även här landstingen - inte patienterna - som står i centrum. Socialministern konstaterar att rapporten kan utgöra ett incitament för förändringar inom den offentliga hälso och sjukvården - inte att detta kan kombineras med ett utökat utbud av enskilda vårdgivare. Men faktum är ju att ju längre socialministern väntar med att agera i denna fråga desto färre blir antalet enskilda vårdgivare och desto mindre kommer omvandlingstrycket på den offentliga vården att bli. Jag kan bara konstatera att regeringen egentligen inte vill förändra någonting, trots socialministerns positiva uttalanden om den privata vården. I stället vill man cementera landstingens monopol, ta död på privatvården och därmed strypa valfriheten för såväl personal som patienter. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till socialministern. Vad innebär det konkret att följa utvecklingen, Margot Wallström?

Herr talman! Min interpellation till socialministern föranleddes av ett uttalande i Finanstidningen där socialministern sade sig vara för privat vård. Den socialdemokratiska regeringen har infört ett antal förbud som försvårar och kommer att ta död på den privata vården. Vi nu har nu äntligen fått ytterligare en rapport, från Landstingsförbundet, som visar att den privata vården är billigare när det gäller ett antal jämförbara vårdformer. Socialministern har också sagt att om det är kostnadseffektivt är det bra, och då bör man överväga detta. Det var därför jag ställde de tre frågorna till socialministern. Jag frågade på vilket sätt hon då vill främja den privata vården - för att få ut mer vård för pengarna och för att kunna utöka och förbättra valfriheten för den enskilde patienten. Socialministern svarar mig att hon inte är beredd att vidta några egentliga åtgärder, annat än att ge möjlighet för landstingen, om de så beslutar, att fortsätta att ge ersättning till läkare som har fyllt 65 år. Dessutom tar man också bort remisstvånget för vissa specialiteter. Då säger jag, med den utveckling som har varit under de här 15 månaderna, att vi nu ser att flera hundra privatläkare försvinner. Vi ser att 350 läkare står vid 65-årsgränsen och att man i landstingen bara är beredd att låta 50 fortsätta. I mitt landsting, Stockholms läns landsting, hotas vi nu av en gynekologbrist, en av de specialiteter som socialministern vill undanta från remisstvång. Det är självklart att jag ställer frågan: Vad betyder det som socialministern har sagt sig vara för, dvs. den privata vården? Som alla andra statsråd i den här talarstolen börjar då socialministern ställa frågor till interpellanten, dvs. den som vill veta hur regeringen ser på detta. Nu har regeringen i dag på morgonen fattat beslut om en proposition. Men vad jag förstår innehåller den egentligen inga förslag som innebär att man säkrar privatvården och ökar valfriheten för den enskilde och därmed kan utnyttja de pengar som går till vården på ett bättre sätt. Jag vill återigen fråga socialministern: Vad innebär det att noga följa utvecklingen på det här området? När tänker socialministern börja agera? När det inte finns någon privatläkare kvar alls? Då kan man ju plötsligt bli väldigt generös, för då finns det inga att slå vakt om och valfriheten för patienterna är borta. Jag är orolig för att socialministern ägnar sig åt läpparnas bekännelse. Hon säger att hon bejakar privat vård och hon säger att hon tycker att det är bra med valfrihet för den enskilde patienten, men när det kommer till konkret handling gör hon precis tvärtom. Hon försvårar genom att införa alla de här förbuden och framför allt genom att cementera landstingens monopol och ge dem möjlighet att besluta vilken läkare patienten skall gå till. Min självklara uppfattning är att vi skall ha en solidarisk finansiering av sjukvården, men att vi skall ge patienterna möjlighet att välja den läkare som passar dem bäst - en offentlig läkare eller en privat. Nu märker vi att de privata vårdalternativen inte bara har hög kvalitet utan också är billigare. Därför har jag svårt att se varför socialministern inte kan inse att det vore bra att utnyttja de privata alternativen så att vi får mer vård för pengarna, och därmed får ned de alltmer växande och allt längre vårdköerna.

Herr talman! Socialministern återkommer ofta till, och försöker påskina att den privata vården skulle vara dyrare och därmed dränera landstinget på en massa pengar. Den kommun, Malmö stad, som har flest antal privatläkarbesök har sjukvårdskostnader som understiger genomsnittet i Sverige. Det finns inget samband mellan höga sjukvårdskostnader i ett landsting och stor andel privatsjukvård. Man kan snarare säga att det är tvärtom. Vi får nämligen ut mer vård för pengarna när vi kan utnyttja privatläkarna, eftersom de i allmänhet är billigare än den offentliga vården. Socialministern säger att privatläkarna och landstingen har kommit överens om taxorna i dag. Det är ju bra att de har kommit överens om taxorna för en alltmer krympande privatläkarkår. Hon säger också att om de privata gynekologerna försvinner så får man väl fixa gynekologer inom den offentliga vården. Här visar socialministern vad hon egentligen tycker. Det skall vara offentlig vård - punkt slut. Skall inte den kvinna som har gått till sin privata gynekolog i många herrans år få möjlighet att fortsätta göra det, socialministern? Min uppfattning är att patienten skall få möjlighet att välja den läkare som hon känner förtroende för och trygghet tillsammans med. Därför tycker jag att det är viktigt att se till att det också finns privata läkare, och därför ville jag syna socialministerns uttalande där hon säger att hon är för privat vård. Allt hon har sagt här i dag visar att hon vill cementera landstingens monopol, att hon i princip vill ta död på privatläkarna och att hon därmed vill försvåra patientens valfrihet. Detta kommer den svenska sjukvården som helhet att förlora på, och den som förlorar allra mest är den enskilde individen - patienten.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker dock att statsrådet kanske bagatelliserar problemen något. Det måste vara rimligt att det finns så mycket tid mellan beslut och ikraftträdande att anvisningar kan ges på ett sådant sätt att de verkligen når ut till mottagarna och att information till allmänheten hinns med så att felaktig information undviks. Det var kort tid. Det ledde till oklar information. Det ledde i sin tur till hamstring. I november och december sålde man läkemedel för 4,3 miljarder. Det är 1,3 miljarder mer än normalt. Det var inte överraskande. Redan i maj förvarnade Apoteksbolaget för risken med detta och att det kunde bli en hamstring om inget gjordes. Nu gjordes ingenting förrän den 27 november naturligt nog, eftersom beslutet inte var fattat. Då sade man bara att man skulle kontrollera att läkare inte skrev ut för många recept i december. Men då hade ju hamstringen redan hållit på ett par veckor. Hela besparingen under det första året går ju upp i rök på det sättet. Det beror på att korrekt information inte kunde lämnas i god tid. Ikraftträdandet borde alltså ha senarelagts. Man kunde ha väntat med hela ikraftträdandet till 1998. Ett sådant valhänt handläggande inger inte något förtroende. Det är alldeles riktigt som statsrådet säger nu, och som statsrådet sade till Barbro Westerholm, att informationen om regler och register sändes ut till alla vårdcentraler av Socialstyrelsen. Vissa delar av detta kan i och för sig ifrågasättas ur integritetssynpunkt - man har glömt individ och patientperspektivet. Men problemet är - och det finns belyst bl.a. i Läkartidningen - att de flesta aldrig uppfattade att de fick någon information, vare sig från Socialstyrelsen eller arbetsgivaren. Vid förfrågan hos Läkarförbundet kunde man inte heller få några uppgifter om hur det förhöll sig, eftersom Läkarförbundet inte hade fått någon information. När de kontaktade Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Riksförsäkringsverket och Apoteksbolaget kunde de inte lämna någon information. Samma uppfattning redovisas av personalen vid Ingen har uppfattat att de fick information. Därför kommer oron att man sig själv ovetande begår ett brott mot lagen. Skall man registrera diagnos fast det inte finns nya receptblanketter? Informationen har klickat. Jag har kontrollerat med en större vårdcentral i södra Sverige. Ingen visste något, och varför? Jo, på grund av den korta tid som stod till buds kom beskedet som statsrådet syftar på som ett fax när julhelgsledigheten börjat och normala rutiner fungerade mindre bra. Ingen lade märke till beskedet. Det kan man naturligtvis lasta vårdcentralschefen och bristande rutiner för. Men om väsentlig information om förhållanden som skall börja gälla vid nyår skall kunna tas emot, är det inte rimligt att de kommer i julbrådskan. Det är för kort tid. Man måste få möjlighet att bli riktigt informerad. Det är alldeles uppenbart att informationen till apoteken klickat om läkemedel som är fria vid smittskydd. Rimligen borde individuell information till varje berörd part gå ut mycket snabbare eller också måste det hela senareläggas så att tiden mellan beslut och ikraftträdande inte blir så kort. Min poäng är att verkställande myndigheter måste ges tillfälle att klara sina uppgifter i god tid. Annars ter sig ju de politiska beslutet, genom brådskan med ikraftträdandet, som virriga och oöverlagda. Men ännu mer betänkligt är att vi nu håller på att få sjukvårdsförmåner som inte är nationella utan regionala. I HSL föreskrivs att man skall ha lika behandling, och där ingår sådana rättviseaspekter som att den skall vara rimligt lika även vid olika bostadsort. Nu gick det bara 14 dagar så dök det upp i och för sig väl behjärtansvärda förslag om fria mediciner till psykiskt sjuka i olika landsting. Herr talman! Jag ber att få återkomma till den delen senare.

Herr talman! Det är bra att statsrådet ser problemen med den korta tiden, för den var inte bra. Man satte faktiskt såväl personal som myndigheter litet offside. Samtidigt påverkades den effekt på besparingen som man hade tänkt sig att nå. Vad gäller registren tror jag att man måste ha väldigt klart för sig att recept kopplat till diagnos, dvs. att man kan identifiera patienten, är oerhört känsligt. Det är ju ofta så att t.ex. hemtjänstpersonal går med recepten till apoteken åt de äldre. Att detta inte är en särskilt sekretesstät hantering måste man förstå. Det kan rubba förhållandet mellan läkare och patient på ett olyckligt sätt. Därför är det i och för sig bra att registerdelen är frivillig. Men samtidigt gör det att det bra registret, som ministern efterfrågar, inte har så stora möjligheter att etableras, eftersom ett register då kommer att vara väldigt skakigt. Jag vill återgå till det som jag tycker är viktigast, nämligen den tredje frågan om de olika sjukvårdsförmånerna. Som jag sade talar HSN om någorlunda lika behandling och möjligheter oberoende av bostadsort. Nu tog det väldigt kort tid tills det, som jag sade, dök upp behjärtansvärda förslag om att psykiskt sjuka skulle få gratis medicin i olika landsting. Det bollades med olika tekniska lösningar på detta. Statsrådet redogjorde här för det antagligen slutliga förslaget, men glömde bort att säga att det är landstingen själva som får välja om de vill erbjuda fria mediciner till patienter utan sjukdomsinsikt. Jag tycker att det är absurt att det som borde vara en nationell förmån nu blir en regional förmån, beroende av det egna landstingets ekonomi och godtycke. Det gamla systemet med kostnadsfria läkemedel var orättvist, inkonsekvent och ledde till att obsoleta behandlingsmetoder konserverades. Men det var dock en nationell förmån. Nu riskerar man att få olika behandlingar, inte på grund av olika svåra sjukdomar utan på var man råkar bo.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 Visst finns det vissa saker som utmärkt väl varierar med lokala förhållanden, såsom kostnadsläget i den egna kommunen m.m. Men vissa saker måste rimligen vara nationellt reglerade, och dit hör enligt min mening kostnaden för mediciner för sjukdom. Jag är rädd att vi här ser början på en djupt olycklig utveckling, där service och vårdutbud kommer att vara beroende av var man bor. Vi kan inte begära att folk ständigt skall flytta runt, beroende på om de blir sjuka eller inte.

Herr talman! Det kan bli så, som statsrådet säger, att alla landsting enas i just denna fråga. Men det är då en tillfällighet. Vi kan inte låta vården bli beroende av tillfälligheter, utan den måste bli lika för alla medborgare. Det är riktigt att det sker en medicinsk bedömning, men samma medicinska bedömning kommer ju då att ge upphov till olika kostnader beroende på var man bor. Eftersom det finns så många sjukvårdshuvudmän med olika ekonomiskt tryck på sig, blir det ofrånkomligt att kostnaden som de tar ut kommer att reglera budgeten. Kostnaden blir alltså olika beroende på var man bor. Jag skrev i en reservation till utredningen att det fanns en uppenbar risk för detta. Men jag tänkte mig att det skulle ta ett eller två år innan landstingen skulle börja spreta isär åt alla håll. Nu tog det 14 dagar tills det ena landstinget efter det andra dök upp med olika förslag. Nu tycks det som om man så småningom kommer att samla sig i just den här frågan, men risken är ju uppenbar att detta blir ett återkommande problem. Det som borde vara en nationell förmån, nämligen att priset för läkemedel är lika i hela landet, kommer att variera. Det tycker jag är högst otillfredsställande.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Jag inser att vi kanske har olika uppfattningar om hur man uppnår en fungerande vårdkedja och om hur man bäst skall använda resurserna i vården. Min interpellation bygger på att regeringen och en socialdemokratisk majoritet i Landstingsförbundet kommit överens om att införa en besöksgaranti, som skall ersätta den borgerliga vårdgaranti som innebar att sjuka patienter garanterades operation inom tre månader. Detta innebär i själva verket att resurser förs över från specialist och sjukhusvård till primärvård. I praktiken innebär det att man för över resurser från sjukare patienter till friskare patienter. Som socialministern nämnde stod ca 50 000 patienter i kö när vårdgarantin infördes 1992. Inom två år, till våren 1994, hade köerna näst intill försvunnit, för att öka efter valet 1994. Vi vet att det i dag är knappt 70 000 patienter i kö, varav en femtedel har väntat mer än tre månader. Vad var det som hände? Var det det planekonomiska tänkandet i vården som tog överhanden? Varför började köerna växa igen? Jag tror inte att förstärkningen av landstingets monopol genom inkorporering av den privata vården ökade förtroendet inom sjukvården, och det ökade inte vårdens effektivitet. Det var inte heller en signal att det skall löna sig att prestera sjukvård. Medan köerna nu växer och alltfler patienter får vänta längre på vård fortsätter vi att käbbla. Vi har käbblat här under några år, och jag får varje gång höra hänvisningar till HSU 2000. Vi är ense om att patienterna skall prioriteras, men det är oacceptabelt att ingenting görs. Man tar nu bort en fungerande vårdgaranti. Jag håller med socialministern om att den behöver utökas och att det behöver göras mer för att få en hållbar vårdkedja, men att man sätter in en besöksgaranti förstår jag faktiskt inte. Syftet med husläkarreformen var just att få en besöksgaranti, och husläkarreformen innebar att patienterna kunde komma till sin doktor inom några dagar. Besöksgarantin innebär att man får komma inom åtta dagar, och det kan väl mycket väl räcka, men det behöver göras betydligt mer. Man har avskaffat husläkarsystemet, tagit bort ersättningsetableringarna och har inte förlängt vårdavtal för mer än 300 privatläkare från årsskiftet. Jag skall återkomma till den proposition som nu är framlagd, där man kan finna en del som är positivt. I och med detta har man naturligtvis ökat köerna i vården, och det är klart att det då kan behövas en besöksgaranti. Men att man genomför en sådan på bekostnad av vårdgarantin kan jag inte förstå. Att vi har köer beror kanske i mycket på att resurserna i landstingen och i sjukvården inte hamnar där de borde hamna. Det behöver göras en omprioritering. Man måste skala bort det som går till onödig verksamhet, till onödig politisk och administrativ överbyggnad. Det måste göras, om vi skall få någon som helst förbättring av sjukvården. Det kommer inte att räcka med att lägga till några miljarder, utan det handlar om att ändra den struktur och det system som sjukvården är uppbyggd på. Man måste organisera sjukvården utifrån patienternas behov. Jag har några gånger tidigare ställt frågan vad socialministern tänker föreslå i vårpropositionen för att vi äntligen skall kunna ta itu med köerna och ge alla patienter den vård som de behöver.

Herr talman! Jag skall inte frånta regeringen och socialministern förmåga att sanera statens ekonomi, även om det har skett på bekostnad av tillväxten i Sverige. Den effekten kommer senare. Varför inte sanera landstingens ekonomi när ni ändå håller på och se efter var pengarna går? Går pengarna i landstingen till sjukvård? Det är det jag ifrågasätter. Det hjälper inte om regeringen tillför mer pengar till sjukvården om pengarna inte går till sjukvård. Det är så. Det har jag sagt några gånger förut. Bara i Stockholms län går mer än 1 miljard av landstingets pengar, av de ca 16-18 miljarder som går till sjukvård, till annat än sjukvård. Det går väldigt lätt att omfördela pengar så att vi får mer sjukvård. Om det nu är de sjukaste som skall prioriteras, varför skär Socialdemokraterna ned på akutsjukvården? Det frågan skulle jag vilja ha ett svar på. Senast i dag läste jag Folkpartiets tidning Nu, där Bo Könberg tar upp problemet med de växande vårdköerna. En mycket duktig ortoped, Pelle Netz, meddelar: Nu avgår jag. Jag lämnar ortopedkliniken. Det fungerar inte längre. Eftersom man har stängt ortopedavdelningar kan jag inte länge ta ansvar för de växande köer som är resultatet av detta. Någonstans förstår jag inte. Det haltar i logiken här. När vi talar om vårdkedjan måste vi tala om hela vårdkedjan. Patienten skall inte behöva vänta på besök hos doktorn. Patienten skall inte behöva vänta på utredning. Vårdkedjan består av diagnos, behandling och eftervård. Vårdgarantin och husläkarsystemet klarade av de första två delarna, dvs. diagnos och behandling. Vi hann inte att ta itu med rehabiliteringen. Där brast den vårdkedja som vi jobbade med. Men vi hade förslag på gång hur vi skulle klara det genom att ändra DRG-ersättningen så att den också skulle omfatta eftervården. Tyvärr har Socialdemokraterna tagit ett steg tillbaka. Det jag kan konstatera är att man nu låter vårdköerna växa. Hjärtköerna växer. Vi vet att det är många månaders köer på Karolinska sjukhuset. Det är än så länge litet bättre på Huddinge sjukhus. Men Huddinge sjukhus har mindre kapacitet och skall eventuellt läggas ned. På Sahlgrenska sjukhuset står 500 patienter i kö. Av ekonomiska skäl, för att man skall klara kliniken, måste man ta emot betalande patienter från landstingsområden. Wallström att Sahlgrenska sjukhuset skall ta emot betalande patienter som går före i kön, dvs. mindre sjuka hjärtpatienter opereras före de patienter som står i den 500 patienter långa kö som finns på Sahlgrenska? Köerna till kvinnliga operationer, t.ex. köerna till prolaps och inkontinensoperationer, ökar kraftigt och har blivit klart längre än tre månader. Nog finns det väldigt mycket att göra. Socialministern tar i svaret upp den nya utvecklade vårdgarantin och menar på att den skall klara av detta. Vad består den nya vårdgarantin av? Hur fungerar den? Vad finns det för resultat hittills? Nu har jag ställt många frågor. Den viktigaste är nog ändå: Varför skär Socialdemokraterna på akutsjukvården när man säger att man prioriterar de svårast sjuka?

Herr talman! Jag hoppas att Margot Wallström med detta svar menar att man verkligen skall se över hur resurserna används i sjukvården innan vårpropositionen kommer så att man får tillfälle att lägga pengarna där de i så fall behövs. Men jag är övertygad om att man bara genom att se över om de resurser som redan finns används på rätt sätt kan komma mycket långt. Man kanske inte behöver tillföra extraresurser, utan det är där man skall börja. Det finns väldigt goda exempel. Jag kan hålla med om att man skall bryta ned hierarkier, se hur själva vårdflödet fungerar och se till att sjukvården organiseras utifrån hur patienten går genom sjukvården. Så har man bl.a. gjort på ortopeden på S:t Göran, thorax i Lund, m.fl. kliniker, och det har varit mycket framgångsrikt. Vad gäller resurser kan jag inte hålla med Curt Nicolin om detta. Jag är inte säker på att han fullt ut har satt sig in i hur pengarna är fördelade i sjukvården. Vi kan bara ta sysselsättningsgarantin i Stockholms läns landsting. Det är egentligen en statlig kostnad. Den tas av landstingspengarna. Det motsvarar två mindre akutsjukhus, dvs. ca 500 miljoner. Detta är det som landstingen i dag får erfara. Man tar bort pengar från de sjuka patienterna och ger till personal som inte är aktiv med patienterna och inte tar hand om patienterna. Nu har jag inte så mycket taletid kvar. Jag vill i varje fall nämna de förslag som står i tidningen i dag angående privatvården. Visst finns det positiva delar. Det genomgående är dock att man har missat att privatläkarna nu blir helt beroende av sin konkurrent landstinget. Om konkurrenslagen omfattade även sjukvården är jag övertygad om att dessa förslag icke skulle vara möjliga att genomföra. Vårdavtal i stället för ersättningsetableringar innebär nämligen att privatläkaren blir fullt beroende av landstinget.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Det är glädjande att se att remisstvånget till gynekolog, barnläkare och psykiater inte är aktuellt i dag. Det är positivt, man skulle önska att remisstvång inte infördes över huvud taget. Rätten att välja vårdgivare är reglerad i hälso och sjukvårdslagen, och det innebär en grundläggande trygghet för medborgaren. När vi är som mest sjuka är vi också som mest utlämnade, och då behöver vi ha möjligheten att välja vår egen doktor. Att vara hänvisad till en särskild doktor och att inte kunna välja den man just då vill gå till är något mycket allvarligt. Remisstvång är i dag ett faktum i åtta landsting: Södermanland, Älvsborg, Örebro, Dalarna, Västerbotten, Jämtland, Halland och Göteborg. De som förespråkar remisstvång brukar hävda att det ur samhällsekonomisk synpunkt är viktigt att patienten styrs till rätt vårdnivå. Det har vi också hört socialministern säga. Det är därför intressant att notera att 95 % av patienterna i landsting med remisstvång remitteras till sjukhus, medan besöken hos privata vårdgivare har minskat med 8 %. I landsting utan remisskrav är det bara 85 % av patienterna som remitteras till sjukhus. Övriga remitteras till privata vårdgivare. Eftersom vi vet att privata vårdgivare är billigare per patient än den offentliga vården, förlorar man faktiskt på att ha ett remisstvång. Det finns flera effekter av remisstvånget. I dag vet vi att köerna till vården växer. Det beror bl.a. på att antalet privatläkare minskar. Det blir 400 000 patientbesök mindre i och med att mer än 300 privatläkare försvinner, dels för att de inte har fått vårdavtal, dels genom pensioneringar som ändå skulle ha skett. Som det ser ut i dag kommer köerna till sjukvården att öka radikalt. Därför är det viktigt att man, som man nu har tänkt, följer utvecklingen i hela vårdkedjan, framför allt primärvård och operation. När man nu inför ett remisstvång får man missnöjda patienter. Patienter som inte får välja blir ofta missnöjda och kan sedan visa sig bli remitterade runt i onödan. När man har ett remisstvång kan patienter som kanske skulle har kommit till en ortoped direkt, utan remisstvång, i stället hamna hos en husläkare och utredas i onödan. Det kommer att kosta samhället betydligt mer. Vi kan som exempel ta en knäpatient som behöver komma direkt till ortodped men som hamnar hos husläkaren. Patienten får gå igenom en magnetröntgen för 3 000-4 000 kr, kanske helt i onödan. Ett besök hos specialistläkare skulle kanske leda till att patienten fick ett lugnande besked och kunde gå hem. Det kan alltså uppstå väldigt mycket onödiga kostnader genom ett remisstvång. Som jag har tagit upp i interpellationen, finns det också problem med andra landsting. Det som händer när man inte tillåter ersättningsetablering eller när man skall införa ett remisstvång är att man tappar kontinuitet i vården. Patienter som tidigare haft sin naturliga husläkare hos t.ex. hudläkaren eller reumatologen kommer att förlora den psykosociala funktion som husläkaren faktiskt innebär, oavsett specialitet.

Herr talman! Remisstvånget är ju något som har tillkommit. Själva remissförfarandet har alltid funnits i sjukvården. Det är ju sättet att kommunicera mellan olika specialister, läkare och sjukhus. Däremot är det inte remitterande läkare som är den prioriterande instansen, utan det är sjukhuset som prioriterar bland de remisser man får in, vilket innebär att patienten alltid själv har haft möjlighet att välja. Sedan remitteras man till sjukhus, och sjukhuset prioriterar. Så har det alltid varit, och så räknar jag med att det kommer att fortsätta att vara. Det som händer nu är att man tvingar patienten att gå till doktorn i en viss turordning och att man tvingar patienten att gå genom vissa doktorer. Det är det som är fel. Det är där problemet ligger. En knäpatient mår sannolikt många gånger bäst av att gå direkt till ortopeden, och det blir billigast för alla parter. Det har tagits upp i propositionen att företagshälsovården inte skall vara berättigad till offentlig ersättning. Då vill jag ställa en fråga. Är det så att också de företagsläkare som parallellt har fungerat som husläkare kommer att exkluderas från den offentliga ersättningen, eller kommer de att omfattas av vårdavtal? Jag tog tidigare upp att man i propositionen har missat den positiva konkurrens och den mångfald som det faktiskt innebär att ha privatläkare som är fristående och som inte är beroende av sin konkurrent landstinget. Jag skulle gärna vilja höra vad Margot Wallström tycker om det. Missar ni inte någonting här? Är det inte dumt att binda alla privatläkare till landstinget? Man socialiserar i princip hela den privata vården. Jag skulle också vilja ta upp frågan om samverkansorgan. Man har nu börjat inrätta samverkansorgan. Man vill ha någon form av triangelsamverkan. Den ena hörnan är den offentliga primärvården. Den andra hörnan är privatläkarna, och den tredje är sjukhusvården. Tanken är att dessa parter skall remittera till varandra. I de försök som finns i dag verkar det tyvärr bara vara ena benet som fungerar. Det är alltså remissförfarandet mellan primärvården och sjukhusvården. Privatläkarna har hamnat på skam. Jag har uppfattat att ni skall följa utvecklingen och se vad som händer. Jag undrar vad socialministern tänker göra för att privatläkarna skall komma in i denna treenighet, så att triangelsamverkan verkligen fungerar. Det får inte bli så att den offentliga vården i själva verket styr till den egna vården. Jag vill också ta upp frågan om att nyttja resurserna optimalt. Vi har varit inne på det. Interpellationerna går litet in i varandra. Det som är viktigt är att man verkligen ser till att resurserna används till att patienterna får bästa tänkbara vård och att vi får bästa tänkbara vårdkedja. Hur tycker socialministern att remisstvånget fungerar i en vårdkedja?

Herr talman! Det är glädjande att socialministern tycker att den privata vården utgör ett bra komplement. Våra uppfattningar skiljer sig dock åt. Tidigare har den privata vården finansierats via en taxa från försäkringskassan. Landstinget har inte finansierat den privata vården. Jag förespråkar detta system. Man har en fristående finansiering av den privata vården för att uppnå en konkurrensneutralitet. Som det är nu köper landstinget, som är huvudman för den offentliga sjukvården, också vård av den privata sektorn. Självfallet kommer den privata sektorn här i ett undantagsläge. Det är därför denna triangelsamverkan inte fungerar. Jag vet att det finns vårdgivare - husläkare och andra - som är tillsagda att remittera till den offentliga vården. Remissen är självfallet ett hjälpmedel, och det är därför remissförfarandet alltid har funnits och alltid måste finnas. Självfallet skall patienten få hjälp att välja doktor, men jag är imponerad av hur bra patienter själva väljer specialist. Som gynekolog har jag onekligen sett hur patienterna själva ställer rätt diagnos. De kommer ofta till rätt specialist. Den möjligheten vill jag att patienterna skall ha kvar. De skall själva kunna välja den specialist de vill utan remiss. Jag är gynekolog, men jag värnar även om andra specialiteter. Jag tycker att även knäpatienten skall få välja fritt. Även kirurgpatienten och öronpatienten skall fritt få välja sin specialist om han eller hon vill det. Det viktiga är att man hittar en läkare som man har förtroende för. Det värnar jag om.